Fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att när kommunikationsministern talade om tågkilometer respektive personkilometer upplysa om att jag just sett att man i t.ex. Svensk Omnibustidning refererat till tågkilometer. Det var alltså en korrekt beskrivning. Men frågan kvarstår ju i alla fall om hur man kommer fram till denna summa på 20 kronor per tågkilometer. Som jag sade förut här är det någonting som betvivlas starkt bland järnvägsmän, och jag gav ett exempel på en enskild järnvägares funderingar kring det här problemet. Det verkar ju orimligt att man kan ha en så hög summa som 20 kronor per tågkilometer för en motorvagn, medan det skulle röra sig om två till tre kronor för en buss. Om det finns statistik som bevisar det, då innebär detta att det måste vara något fel i trafikpolitiken därför att då måste det ju rimligtvis vara så stora skillnader i kostnadsansvaret att bara detta skulle motivera en ny trafikpolitisk utredning. Sedan vill jag säga till kommunikationsmininstern —- även om han inte polemiserade mot mig i frågan om hur intervjun hade givits och hur tidningarna eventuellt hade uppfattat den — att jag vet av egen liten erfarenhet att journalister gör vridningar. Men det är nog ändå som herr Gustavsson i Alvesta nyss betonade att man ute i landet har uppfattat intervjun på detta sätt, och jag kan då referera till samtal med bl.a. järnvägsmän. De har uppfattat saken så som vi velat ge uttryck för här, nämligen att kommunikationsministern helt enkelt har kommit till ett slags sinnesförändring. Och det är klart att det i och för sig inte är bra att man uppfattar saken så; det är inte positivt. När det gäller min fråga om det inte är angeläget att avvakta trafikpolitiska utredningens arbete innan man tar ställning till frågan om anslagen till olönsam trafik över huvud taget, så fanns det ett visst svar Nr 128 i det kommunikationsministern sade om det första respektive andra tids Tisdagen den perspektivet. Han förklarade att sådana banor som exempelvis Jokk 26 november 1974 mokk-Arvidsjaur skulle kunna diskuteras på ett tidigare stadiumiden = regionala trafikplaneringen. Man skulle på det sättet kunna komma fram Ang. nedläggningen till beslut innan den trafikpolitiska utredningen har framlagt sitt betän — av olönsam kande. Men nu kommer ju utredningen med ett betänkande redan i mit — järnvägstrafik, ten av nästa år — det anses vara en seriös arbetshypotes — och då förutsätter — m.m. jag att det inte kan vara mer bråttom än att man bör avvakta detta betänkande. Sedan vill jag helt instämma i vad kommunikationsministern sade om att kritiken av SJ i vissa fall går in på detaljfrågor på ett sätt som inte är nödvändigt. Kommunikationsministerns tilltro till att man genom övertalning skulle kunna påverka näringslivet att ta samhällsekonomiska hänsyn när det gäller transporterna kan jag inte dela. Jag konfronterades nyligen på en resa i Västernorrland med olika bolagsintressen —- man hade väl reda på att jag här i riksdagen när det gäller lastbilarna hade agiterat livligt för 18-meterslängden. Det visade sig att man var fullständigt oförstående till en sådan reform. Jag tror alltså inte på den metoden, utan här måste det till vissa styrmedel, vare sig det skall ske genom sänkta priser hos SJ och höjda avgifter för landsvägstrafik eller man tillgriper andra styrmedel. Men sådana former av åtgärder måste enligt min mening till om man skall få till stånd en samhällsekonomiskt riktig avvägning av trafiken. Det är jag fullkomligt övertygad om.

Fru talman! Det är sent på kvällen, men jag måste ändå försvara mig i en del frågor som kommunikationsministern har tagit upp. Hur kan herr Lothigius och herr Magnusson i Kristinehamn omfamna varandra i en sådan här debatt och ha likartade synpunkter när ni båda står så långt ifrån varandra, frågar kommunikationsministern. Det händer ju att vi kan samsas. Jag tycker att herr Magnusson är en klok man i många avseenden, och det finns alla skäl att samarbeta med honom i en rad frågor. Men vad jag har sagt i den här debatten, bäste herr Norling, är att jag i stort delar de uppfattningar som kommit fram i kommunikationsministerns interpellationssvar. Där har kommunikationsministern ett klart bevis för var jag står i den här frågan. Då säger kommunikationsministern: Hur kan herr Lothigius tala så när näringslivet har en annan synpunkt? Och så håller kommunikationsministern först med näringslivet i en debatt och talar om att han har stöd från näringslivet för att sedan i nästa omgång leverera en ganska grov utskällning av näringslivet och näringslivets trafikdelegation. Vilket är sant? Näringslivet har, det vet jag, applåderat kommunikationsministerns uttalande i Dagens Nyheter och funnit det positivt. Representanter för näringslivet som jag mött har sagt: Varför bråka när Norling nu äntligen 97 talar ett förnuftigt ord!

Genom kommunikationsministerns uttalande har också kommuner, tidningar och allmänhet fått uppfattningen att så skulle bli fallet. Min vän Sven Gustafson i Göteborg har ju också talat om att så har man uppfattat rubrikerna i tidningarna. Vad jag vill hävda är att vi först skall gå igenom frågeställningarna i den trafikpolitiska utredningen och de utredningar som kommunikationsministern tillsatt innan vi tar ställning. Näringslivets uppgift är — om man skall anmärka på dess ställningstagande i denna skrift — att anvisa var det står näringsekonomiskt för att sedan politikerna skall kunna ta fram sina värderingar. Det är en viss lagbunden ordning och står så att säga inskrivet i en uppgörelse mellan näringslivet och samhället att så skall ske. Kommunikationsministern skall veta vilka fördelarna är för näringslivet i en viss situation, och kommunikationsministern skall sedan göra de politiska och samhällsekonomiska värderingarna. Det är också min uppgift. Jag skall alltså inte slåss för näringslivets synpunkter. Därför har jag sagt för min del att jag måste ta hänsyn till de samhällsekonomiska värderingarna. Det är ytterst viktigt för mig, och det är därför jag har tagit upp den här frågan i min interpellation. Sedan tar kommunikationsministern som vanligt upp frågan om styrning och säger: Var står ni? Är ni beredda till styrning? Det är ju det som vi skall få fram en värdering av i den trafikpolitiska utredningen. Det är först när jag fått fram underlag som jag kan säga var jag står i den här frågan. Det är inte värdefullt för kommunikationsministern att få besked om det just nu. I dag kan ingen bevisa — jag kan det i varje fall inte — att en styrning ger de effekter som kommunikationsministern påstår. Därför kommer jag inte att uttala mig i denna fråga i riksdagen förrän jag har fått vara med i utredningen och lägga fram ett förslag. Till sist, herr kommunikationsminister, varför inte låta den trafikpolitiska utredningen belägga detta? Varför bära bördorna själv — även om kommunikationsministerns axlar är breda och ser ut att kunna tåla dem?

Fru talman! Jag begärde ordet när kommunikationsministern i inledningen av sitt andra anförande ägnade stort utrymme åt ett uttryck jag hade använt i samband med tidningsuttalandet. Det har två rubriker. Först står det: Norling städar hos SJ. Sedan lyder den stora rubriken: Olönsamma linjer måste läggas ner. Jag sade då att ett uttalande från landets kommunikationsminister som publiceras på detta sätt har en stark genomslagskraft. Jag begärde ordet för att verifiera att det påståendet är riktigt, men det behöver jag inte göra därför att flera av kamraterna före mig i talarstolen har verifierat det på ett utomordentligt sätt. Statsrådet vet också att även om rubrikformuleringen är olycklig — jag medger att det ofta är det som är felet — så har uttalandet stark genomslagskraft bland annat inom statsrådets egna led och inom de märkta tidningar som har nämnts här. Statsrådet har fel när han säger att det har vållat oro inom oppositionen. Det är i så fall en alltför vittomfattande betydelse statsrådet lägger in i begreppet opposition. Herr Norling frågar sedan om det inte finns någon ljusglimt i detta mörker. Jag vill besvara den frågan med att säga att jag tycker det är en ljusglimt att statsrådets önskemål om en frisk och levande debatt blivit tillmötesgånget. En sådan har vi sannerligen haft och skall fortsätta att ha, anser jag. Men jag vill också vara artig mot statsrådet och säga att det finns en ljusglimt även i intervjun, och den ljusglimten tar jag speciellt fasta på mot bakgrund av att vi bör ha en synkronisering mellan regionalpolitiken och trafikpolitiken. I avslutningen av intervjun säger statsrådet Norling att en järnvägslinje kan fullgöra en viktig uppgift även i ett glesbygdsområde. Där skall den naturligtvis vara kvar, kanske rent av förstärkas och byggas ut. Sedan tillägger statsrådet fullt riktigt att det förutsätter att den fyller en vettig uppgift i det samlade kollektiva trafikmönstret. Vi vet, både statsrådet och Norling och jag, att många har sett detta uttalande i slutet av intervjun som en ljusglimt, och jag hör till dem som öppet erkänner tacksamhet för den deklarationen. Den sammanfaller med vad jag avslutade mitt förra anförande med, att man skall vara försiktig när det gäller järnvägsnedläggningar.

Fru talman! Jag har inte läst den skrift statsrådet hänvisade till i sitt anförande, och då kan jag inte heller kommentera den. Jag vill bara säga att uttalandet av näringslivets trafikdelegation får stå för delegationens egen räkning. Själv tror jag att näringslivet är berett att satsa på järnvägen, men då krävs det naturligtvis att det finns industrispår eller att SJ medverkar till att anlägga sådana. Och det krävs framför allt en kapacitet i vagnar. Har SJ den kapaciteten i dag, herr Norling? Mitt svar är nej. Trots allt detta tyckte jag mig emellertid i statsrådets senaste anförande känna igen mycket av den kommunikationsminister jag upplevde under våren. Då hade kommunikationsministern en tro på järnvägen. Det upplevde jag inte att han hade i tidningsuttalandet, och jag har inte heller upplevt det tidigare under dagen — mer än i det senaste anförandet. Det är bra att tron visade sig där. Jag skulle bara vilja säga: Utsträck den tron — i varje fall till dess vi med säkerhet vet hur vi skall ställa oss — även till det trafiksvaga bannätet. Det kanske går att göra även det lönsamt. Det är alldeles klart att järnvägarna skall ha en arbetsuppgift. Vad vi diskuterar är hur de skall få den. Jag har då menat att man kan modernisera det olönsamma bannätet om viljan finns, och jag ställer frågan ännu än en gång: Finns den viljan hos SJ, eller skall det här bannätet —- som berörts tidigare i dagens debatt och som sägs i olika uttalanden — helt enkelt läggas ner utan att man försöker vidta några åtgärder för att se om det inte går att göra det lönsamt? De här banorna har tillkommit under en tid då näringsstrukturen var annorlunda än nu, anförde statsrådet, och därför kan man inte tänka sig att göra dem lönsamma. Det är ett ganska vanligt resonemang, och jag vill åter fråga: Vad har regeringen gjort för att ändra på befolkningsstrukturen, som har blivit så olycklig? Det enda jag har hört i dag är att Bengt Norling menar att SJ måste bedömas som ett privatföretag som endast har profitbegär. Jag hoppas att det var en felsägning. Skall debatten leda någonstans måste vi ändå vara överens om att kommunikationernas utveckling är a och o i den välfärdsstat som vi väl alla vill leva i; ett sätt att sprida välfärden i alla bygder är att ha goda kommunikationer, och ännu vet vi inte med säkerhet om järnvägens roll därvidlag är utspelad. Då kommunikationsministern åberopar den tidigare nämnda tidningskrönikören vill jag säga att skillnaden mellan olönsamma järnvägslinjer och trängseln på vägarna är enorm. När jag för till torgs en önskan om bibehållande av järnvägarna gör jag det just därför att jag ser en chans att tillföra järnvägarna den kommande ökningen av reseoch godsmängd. Förutsättningarna är då att järnvägen finns kvar samt att SJ har kapacitet och service för ökade transporter. Frågeställningen var inte ny, och jag har svarat på frågan under flera andra debatter. Vi har sagt att långväga transporter skall — i den mån godset är lämpligt — överföras till järnväg. Det är precis samma svar som statsrådet har fått förr, och det står vi kvar vid. Det finns ett gammalt ordspråk som säger: Den man älskar, den agar man. Kanske det inte gäller i den moderna uppfostringspedagogik som man i dag arbetar med, men jag menar att i det som jag har sagt — som kan uppfattas som kritik mot SJ — ligger en verklig önskan om framgång för det kollektiva tågresandet och för tågfrakten. Jag hoppas att den här kritiken skall leda till att man blir mer aktiv på det här området. Jag tror att det är den väg vi har att vandra i framtiden.
Fru talman! Nu börjar debatten väl lida mot sitt slut. Jag är ganska nöjd, för nu har åtminstone herr Eriksson i Arvika läst hela intervjun. Han har nu kommit till sista meningen; han har t.o.m. läst upp den i talarstolen och instämde dessutom i vad där stod. Får det en efterföljd, Nr 128 så att fler än herr Eriksson i Arvika läser hela intervjun, kan den helt Tisdagen den plötsligt vara om inte en bestseller så näst intill för dem som vill satsa 26 november 1974 på framtida kollektivtrafik. Så visst har det tjänat ett syfte att vi nu I några timmar diskuterat dessa frågor. Ang. nedläggningen Herr Eriksson i Arvika har i alla fall nu gjort dem som satte rubriken — av olönsam ansvariga för den oro som uppstod hos människorna. De som gjorde järnvägstrafik, detta var naturligtvis mycket provokativa, men det är nu en gång jour = m.m. nalisternas rätt — och den skall vi väl inte ta ifrån dem — att vinkla. Det skulle bara vara detsamma som att skaffa sig ovänner bland sina bästa vänner att börja diskutera detta med dem. Man får i stället göra som man bör göra: läsa hela artikeln, om man nu har något intresse för den, inte bara rubriken. Vidare sade herr Eriksson i Arvika att jag minsann skulle vara nöjd nu vid denna sena timme, eftersom jag verkligen har fått en riktig debatt. Ja, inte hade jag fått det, om herr Eriksson i Arvika hade fått som han ville när han ställde sin enkla fråga till mig om varför statsrådet uttalar sig innan trafikpolitiska utredningen är klar med sitt ställningstagande. Men trots att jag inte haft hjälp av herr Eriksson i Arvika är jag ändå glad för denna debatt. Vill herr Eriksson i Arvika något dela den glädjen skall jag glömma formuleringen av hans enkla fråga. Jag tänkte när jag såg den att det var märkligt att den hade ställts av herr Eriksson i Arvika —- han brukar inte vara den som inte väntar med att uttala sig. Men nog om det. Vi skall till slut tala om ett par spörsmål som jag lovat svara på. Det ena är herr Sven Gustafsons i Göteborg fråga om samhällsekonomiska synpunkter på eventuella förändringar i järnvägsnätet. Den andra är herr Magnussons i Kristinehamn fråga om beräkningssättet vad gäller kostnaderna 20 kronor respektive 2:50-3:50 kronor per kilometer. Men innan jag gör det vill jag till herr Dahlgren säga att jag inte mer än någon annan kommer att rida på det protokoll som skrivs ut från denna debatt — men i sitt senaste anförande uttalade faktiskt herr Dahlgren att tunga långväga godstransåorter enligt centerns uppfattningi så stor utsträckning som möjligt skall företas med järnväg. I centerns program står det att de i så stor utsträckning som möjligt bör företas med järnväg. Jag uppfattar också det som ett positivt resultat av denna debatt att det framgent skall vara möjligt med en realistisk diskussion om hur vi skall bära oss åt på detta område — kanske också med risk för att det blir fråga om någon form av vad som kallas styrning. I mina direktiv till trafikpolitiska utredningen säger jag bl.a. följande: ”Med hänsyn till samhälleliga intressen — trafiksäkerhet, arbetarskydd, miljökrav osv. — måste resp. trafikgrenar också vidkännas restriktioner av olika slag, som ofta inte låter sig uttryckas i ekonomiska termer men som innebär mer eller mindre långtgående ingrepp i trafikutövningen.” Detta ingår i direktiven för utredningen och bör därför inte vara någon sensation, åtminstone inte för dem som arbetar i den. 101 Vidare ville inte herr Lothigius och naturligtvis inte heller herrar Sven Gustafson och Dahlgren svara på den av mig framkastade frågan. Jag lägger inte in mer i det uteblivna svaret än vad som är nödvändigt. Jag har ställt frågan i första hand mot bakgrund av att vi kan komma i ett läge, där vi, om vi menar allvar med vår strävan att göra SJ någorlunda bärkraftigt och inte bara tärande, kanske bör vidtaga åtgärder som vi normalt varit litet främmande för. Herr Lothigius ville inte, som han säger, uttala sig förrän allt är klart. Jag hoppas då också på herr Gustafsons förståelse om inte heller jag vill svara så utförligt på hans fråga som han kanske väntat sig, i form av ett kategoriskt uttalande. Men han uppehöll sig vid samhällsekonomin i det sammanhanget, och det tycker jag är det viktiga.

Detta påpekande är inte någon kritik utan bara ett noterande av att den terminologi som används i detta sammanhang kan vara litet förvirrande. Jag hoppas att interpellanterna verkligen menar vad de säger sig mena. Era krav på att samhällsekonomiska analyser skall vara vägledande för handlandet i de här frågorna måste då också följas upp i det praktiska hanterandet, så att verkligen de mest fördelaktiga alternativen får gälla. Då utgår jag från, herr Sven Gustafson i Göteborg, att alla de som kräver ett samhällsekonomiskt synsätt — och det gör vi alla — också är beredda att t.ex. gå med på en omläggning från järnväg till landsväg eller, varför inte, rent av tvärtom, om en samhällsekonomisk analys visar att det är riktigt. Såvitt jag förstår bjuder konsekvensen att man inte fastnar i ett statiskt tänkande som går ut på att järnvägarna under alla förhållanden och i alla situationer skall leva sitt liv, även om det både samhällsekonomiskt och på andra sätt är felaktigt. Men detta är naturligtvis en fråga om vad man menar med en samhällsekonomisk analys. Jag konstaterade att herr Dahlgren i sin interpellation, efter att ha krävt att ställningstagandena i fråga om olönsam järnvägstrafik inte skulle grundas enbart på företagsekonomiska bedömningar utan på en samhällekonomisk totalkalkyl, tillade att den sedan borde kompletteras med sociala och miljömässiga avvägningar mellan olika trafikgrenar och med hänsyn till deras konsekvenser. Men det räckte inte med det för herr Dahlgren. Förutom först det samhällsekonomiska och sedan det sociala och det miljömässiga skulle man också se på energin. Jag för min del har alltid utgått ifrån, fru talman, att man i en samhällsekonomisk kalkyl just lägger in de här sociala och miljömässiga faktorerna och energifrågorna. Det ligger för mig så att säga i det samhällsekonomiska begreppet. För regeringen, som har det politiska ansvaret för trafikförsörjningen, Nr 128 måste utgångspunkten vara att människor och näringsliv erbjuds så goda Tisdagen den kommunikationer som möjligt. Det kan inte innebära att exempelvis 26 november 1974 resandet till varje pris och överallt skall ske med tåg. I samhällseko I nomiska analyser som har utförts ute i länen, och som vi har talat om Ang. nedläggningen här i kväll, har man också kunnat diskutera detta. Jag tror, som herr — av olönsam Dahlgren, att vi är på väg till att kunna diskutera de här tingen på ett — järnvägstrafik, annat och riktigare sätt, och det är väl inte farligt att säga att det till m.m. en del kan bero på den regionala trafikplaneringens arbete. Låt mig sedan till herr Magnusson i Kristinehamn angående beräkningssättet för de mycket omtalade 20 respektive 2:50-3:50 kronorna säga följande: Det kostar, som jag har sagt i mitt svar, så här mycket. Kostnaderna för persontrafiken på det ersättningsberättigade bannätet kan beräknas till storleksordningen drygt 300 miljoner kronor. Av det täcks inte ens 100 miljoner kronor av biljettintäkter från de resande, utan staten skjuter till resten. Vi har hämtat in uppgifter från den senaste separatredovisningen, och de säger att trafikarbetet för persontågen på det trafiksvaga nätet är 15,4 miljoner tågkilometer. Nu har vi gjort den enkla räkneoperationen att vi har delat 300 miljoner kronor med 15,4 miljoner tågkilometer, och då har vi fått ca 20 kronor per tågkilometer. Det här är, som jag sade, ett medeltal. På vissa bandelar liggar man några kronor över och på andra kan man ligga några kronor under det här talet. Det genomsnittstal som jag nämnt — alltså närmare 20 kronor per tågkilometer — är emellertid representativt för de bandelar där alternativa transportmöjligheter kan diskuteras. Det är ju jämförelsen med kostnaden för en likvärdig busstrafik som är den intressanta. Uppgiften om 2:50 å 3:50 kronor per busskilometer har vi fått från bussbidragsnämnden.

Fru talman! När riksdagsmajoriteten i våras begärde att SJ skulle utarbeta ett offensivt tioårsprogram var det just i syfte att SJ skulle få möjligheter att erövra en större del av transportarbetet när det gäller såväl godssom persontrafik än vad man där hade räknat med. Därmed visade vi alltså vår positiva inställning. Men då fordras det också att SJ, när det finns behov av transporter, har de vagnar som krävs för att de transporterna skall kunna fullföljas. Till sist vill jag säga att anledningen till att debatten har blivit så livlig — och jag beklagar inte att den har blivit livlig, för det är bara bra — är att många människor i landet från olika partier, inklusive kommunikationsministerns eget, hade fått den felaktiga uppfattningen att kommunikationsministern var beredd att nedlägga järnvägstrafik innan den samhällsekonomiska bedömningen var klar. Nu anser jag mig ha fått ett besked från kommunikationsministern att så icke är fallet, och 103 då tycker jag att vi har kommit ett stort steg framåt i den här debatten.
Fru talman! Statsrådet är mycket väl bevandrad i centerpartiets trafikpolitiska program. Varför då ställa frågan, när statsrådet vet svaret? Eftersom statsrådet hade facit till hands, rättar han mig och säger att jag har sagt ”skall” när det står ”bör”. Låt mig komma med en ganska kvalificerad gissning. Om vi skulle ha skrivit det här trafikprogrammet i dag, så kanske det hade stått ”skall” i stället för ”bör”. Jag begärde emellertid ordet när statsrådet åberopade den här artikeln igen. Jag läste den redan den dagen den var publicerad, och jag har läst den många gånger sedan dess. Men jag har inte vågat tro på slutklämmen, eftersom de erfarenheter som vunnits sedan dess talar ett annat språk.

Det strider mot vad som står i artikeln i Dagens Nyheter, och nu vill jag gärna veta: Vad är sanningen? Är det vad som står i Dagens Nyheter den 8 oktober i år, eller är sanningen när det gäller banor i avfolkningsbygder och glesbygdsområden det svar som enligt Svenska Dagbladet statsrådet har gett till de uppvaktande representanterna för inlandskommunerna?
Fru talman! Jag är tacksam för att kommunikationsministern accepterar mitt uttalande att jag inte tar ställning till den begäran kommunikationsministern förde fram, att vi skulle göra en styrning av trafiken. Kommunikationsministern vet mycket väl att näringslivet inte tycker detta. Jag ville penetrera det här för att få ett sakunderlag för en bedömning huruvida näringslivet har rätt i alla delar. Jag tror det är riktigt att man måste göra det. Till sist, fru talman, vill jag bara meddela kammaren att jag efter denna debatt som vanligt inte hyser något agg till kommunikationsministern.
Den fråga som herr Dahlgren tog upp gällde något uttalande i Svenska Dagbladet. Jag har ju uttalat mig i Dagens Nyheter och deklarerat en uppfattning där. Jag har den uppfattningen, fru talman, även i dag —- med de två korrigeringar som jag har gjort här och som jag räknar med att ledamöterna som har deltagit i den här debatten redan hade noterat innan vi började. Har det stått någonting annat i någon annan tidning, så måste det väl vara grundat på någon felaktighet — det vet jag ingenting om. Jag har inte läst det som herr Dahlgren här talar om, och det fritar jag mig ifrån.

Herr talman! Nu gällande grundlag stadgar tid för propositions avlämnade under vårriksdagen; en tid som inte är absolut utan kan genombrytas om skäl därtill äro. Även den grundlag som träder i kraft den 1 januari 1975 har tidsbestämmelser —t.o.m. skärpta — i detta avseende. För denna höstriksdag gäller ingen tid för propositioners avlämnande, och det är självklart att om bestämmelser härom funnes skulle de inte kunna vara utformade på samma sätt som för vårriksdagen, eftersom i så fall till följd av höstriksdagens kortare varaktighet praktiskt taget ingen proposition skulle kunna lämnas. Men, herr talman, detta medför inte att regeringen bör använda sin rätt att lämna propositioner när den vill på det sätt som skett denna höstriksdag. Vi har väl fått ca 60 propositioner redan och tyvärr har åtskilliga lämnats senare än vad som sades vid denna höstriksdags början. Var och en inser vilka konsekvenserna blir av detta. Det blir i många fall en snabbehandling i utskottet. Motionstiderna kan bara formellt avvaktas och i många fall — det vet var och en som sitter i utskott — börjar föredragningar respektive hörande av personer innan motionstiden ens har utgått. Många gånger ligger färdiga förslag på bordet när utskottsledamöterna har att konstatera om motioner lämnats eller ej. Herr talman! I samband med remitteringen av föreliggande proposition har jag velat framföra detta och måste tyvärr samtidigt säga att händelserna i höst i detta avseende vittnar om nonchalans mot riksdagen och därmed också mot det svenska folket. Det är ju dock det svenska folkets ärenden som skall handläggas av oss i riksdagen som valda förtroendemän.

Herr taiman! Utskottet har i år valt att behandla alla de motioner som föreligger om erkännande av stater eller upprättande av diplomatiska förbindelser med regeringar i ett sammanhang. Det har också givit en form för att på ett övergripande sätt behandla de principer som Sverige tillämpar på detta område.

Jag tror att det är viktigt att vi gör det som ett led i arbetet på att stärka de små staternas ställning i världen. Det beror alltså inte på olika syn i de här avseendena om vi genom åren har haft olika uppfattning i konkreta sakfrågor. Det beror i stället på att vi har bedömt den konkreta situation som det gällt litet olika.

Det är också nödvändigt från tid till annan att se över den internationella rätten så att den verkligen fungerar på det sätt vi önskår, nämligen så att man slår vakt om ett internationellt rättssystem till skydd för de små staterna. För om man inte gör det kan en legalistisk attityd, som blir styvnackad och konservativ, få till följd att det som skulle vara ett skydd för de svaga i stället blir ett instrument för de starkas ohämmade maktpolitik. Jag vill hävda att det förekommit situationer när så har varit fallet. Så över till de två motioner som jag tillsammans med några andra ledamöter av kammaren har väckt i början av årets riksdag. Den ena motionen, nr 1269, gäller erkännande av republiken Guinea-Bissau. Det är, som utskottet säger, nu inte längre nödvändigt att ta ställning till den frågan, eftersom staten har blivit självständig och Sverige har erkänt dess regering. Men jag vill ändå göra den markeringen att jag för min del var mycket besviken över att det svenska erkännandet dröjde så länge som det gjorde. Jag har fortfarande den uppfattningen att det borde ha kommit i och med att republiken Guinea-Bissau utropades som självständig stat i september 1973. Kvar att behandla i dag är i stället frågan om upprättande av diplomatiska förbindelser med den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam, enligt det krav som framförs i motionen 981. Utskottet påminner om att krav av samma innebörd som i den motionen har behandlats vid en lång följd av riksdagar. Och under dessa år har, herr talman, utvecklingen i Vietnam varit våldsam inte bara när det gäller själva stridshandlingarna utan också när det gäller de politiska och folkrättsliga förhållanden som är avgörande för vårt ställningstagande i denna fråga. Jag skall gärna erkänna att situationen är mycket komplicerad och att den kan te sig svårbedömbar. Men jag tror att det är viktigt att vi gör klart för oss att den är just komplicerad och unik, icke jämförbar med någon annan situation i världen. De kriterier som vi vid bedömningen måste tillämpa skulle då vara för det första de allmänna folkrättsliga principer som är giltiga i det här sammanhanget, för det andra den rättsliga grund som Parisavtalet skapar vad gäller situationen i Vietnam och för det tredje utvecklingen efter Parisavtalet. Vad är det då för situation som skapas av Parisavtalet? Ja, Parisavtalet om Vietnam innebar för det första att USA och Saigonregimen tvingades att acceptera inte bara Nordvietnam utan också PRR som jämställda avtalstecknande parter. Enbart detta faktum utgör ett internationellt erkännande av PRR från USA:s och Saigons sida. Dessutom slås det i avtalstexten klart fast att det i Sydvietnam för närvarande och till dess att en eventuell politisk lösning uppnåtts existerar tre politiska krafter, två arméer, som var och en behärskar varsina okränkbara områden och två administrationer, nämligen PRR och Saigonregimen. På denna definition av situationen i Sydvietnam vilar hela avtalet. Den utgör bl.a. grunden för den modell för en politisk lösning av konflikten som avtalet föreskriver. Och det är naturligtvis också den som är anledningen till att frågan om PRR:s och Saigonregimens internationella status, som kanske för somliga kan te sig som enbart en formell fråga, i praktiken har spelat en så oerhört viktig roll för båda sidorna efter avtalet.

Man kan alltså inte erkänna någondera partens rätt att ensam representera Sydvietnam, och man kan heller inte behandla båda som lika om någon av dem hävdar någon annan rätt än den som följer av Parisavtalet. Om man ser på utvecklingen efter det att Parisavtalet undertecknats, kan man lätt se att medan PRR mycket strikt har hållit sig till Parisavtalet och grundar alla sina krav på den rätt som följer av Parisavtalet har Thieuregimen på alla punkter brutit mot Parisavtalet. De krav som Thieuregimen framför i fråga om internationellt erkännande står i stark kontrast mot den rätt som följer av Parisavtalet. USA och Saigon har i själva verket med alla medel försökt omintetgöra Parisavtalet och smita ifrån dess förpliktelser. I den politiken ingår som ett viktigt led att låtsas som om PRR och tredje kraften inte existerar och som om man aldrig erkänt dess existens, liksom att lansera Thieuregimen som den enda legitima företrädaren för Sydvietnams folk. I Sydvietnam tar detta sig uttryck i att PRR:s och tredje kraftens medlemmar och sympatisörer förföljs, tystas, fängslas och mördas. Varje försök att bilda det avtalsstadgade nationella rådet med representanter för samtliga tre parter saboteras av Thieu. På det internationella planet driver Thieu och USA en diplomatiskpolitisk kampanj för ett ensidigt erkännande av Saigonregeringen och för att Saigon skall få delta som den enda lagliga representanten för Sydvietnam i internationella organ och på internationella kongresser. I det senare fallet har man varit framgångsrik, ty vid praktiskt taget alla de internationella kongresser där denna fråga aktualiserats har PRR efter amerikanska påtryckningar förhindrats delta medan Thieuregimen har tillåtits att ensam representera Sydvietnam. Det är t.o.m. så att Saigon formellt enligt sin författning och den officiella nationsbeteckningen hävdar överhöghet över hela Vietnam. Även om det nu i praktiken bara får sin tillämpning vad gäller Sydvietnam är det allvarligt nog. Jag menar att dessa olagliga, mot Parisavtalet stridande anspråk från Saigonregeringen till varje pris måste avvisas genom att andra länders regeringar vägrar att erkänna Saigonadministrationen och också genom att man motsätter sig att Saigon får representera Sydvietnam vid internationella konferenser. I den här situationen kan det alltså inte bli tal om att behandla Saigon och PRR lika. Däremot är det självfallet möjligt att erkänna en eventuell kommande regering i Saigon som inte hävdar någon annan rätt än den som följer av Parisavtalet. Då kan det t.o.m. bli önskvärt att göra det, eftersom man därmed kan stödja en utveckling i enlighet med Parisavtalet. PRR har däremot ända sedan Parisavtalet undertecknades konsekvent hävdat de bestämmelser som finns i det och för egen del hållit sig till avtalet. När PRR kräver internationellt erkännande och rätt att vara representerad i internationella sammanhang är det på den grund som stadgas i Parisavtalet, som en av två provisoriska administrationer. Därför är utskottets skrivning felaktig, när det sägs att Sverige lägger ner sin röst i fråga om krav på att PRR skall företräda Sydvietnam, för det är icke de krav som PRR framställer. När PRR ställer de här kraven är det inte av formella skäl eller av prestigehänsyn utan just därför att den här frågan är så livsviktig för möjligheten att över huvud taget fullfölja Parisavtalet. I det storpolitiska spel mot Parisavtalet som USA och Saigonregimen bedriver är det av oerhört stor betydelse hur Sverige uppträder. Jag vill hävda att Sverige hittills i den frågan har uppträtt med två ansikten. Å ena sidan har Sverige - det är ovedersägligt — mycket goda och nära förbindelser med PRR. Våra officiella representanter har gång på gång uttryckt vårt stöd till PRR:s kamp och krävt att Parisavtalet skall fullföljas. Vi ger ett omfattande bistånd till PRR, och regeringen har efter krav från Svenska kommittén för Vietnam tagit första steget på vägen mot ett fullt erkännande genom att upphöja PRR-delegationens status i Sverige. Å andra sidan har vi ännu inte erkänt PRR, trots att detta är det stöd som denna regering själv anser vara det mest effektiva bidrag vi kan ge i kampen för Parisavtalet. Fastän inget tvivel kan råda om vad svenska folket och regeringen tycker om Thieuregimen och inga reella kontakter på länge har förekommit, har ända till nu det formella erkännandet kvarstått. Det är ett faktum som Thieu inte har försummat att utnyttja, hur mycket dessa förbindelser än har frysts ner. Av den debatt som förs i Sverige kan man kanske förledas att tro att Saigon i enlighet med internationell praxis skulle ha uppnått praktiskt taget universellt erkännande, medan endast en obetydlig grupp stater skulle ha erkänt PRR, men så är det inte alls. Enligt Saigons egna uppgifter har den regimen fortfarande diplomatiska förbindelser med endast 46 stater — alltså bara obetydligt fler än de 41 stater som har erkänt PRR. Mot den här bakgrunden, herr talman, framstår det svenska uppträdandet som särskilt beklagligt. Men det är också utomordentligt tillfredsställande att utskottet nu noterar och riksdagen genom att bifalla utskottets hemställan på den punkten slår fast att de sista resterna av diplomatiska förbindelser med Saigon nu har upphört. Jag kan tala om för kammarens ledamöter att UD har låtit information gå ut till ett antal svenska ambassader där det sägs, att mot bakgrund av att vi nu öppet ifrågasätter Saigons rätt att ensamt representera Sydvietnam har vi funnit det riktigast att avanmäla de två tjänstemän vid ambassaden i Bangkok som hittills varit anmälda i Saigon. Vidare har Saigons ambassad i Bonn underrättats om att de tjänstemän där som hittills varit anmälda i Stockholm inte längre kommer att upptas i diplomatlistan för Stockholm. De sedan länge nedfrysta diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Saigonregeringen har därmed även formellt upphört. Herr talman! Jag vill än en gång upprepa att jag noterar detta förhållande med mycket stor tillfredsställelse. Jag skulle önska att vi i dag också kunde komma fram till att begära att den svenska regeringen skall upprätta fulla diplomatiska förbindelser med PRR. Det skulle vara det bästa bidrag som vi nu kunde ge i kampen för att Parisavtalet skall fullföljas. De omfattande och nära förbindelser som vi har med PRR måste nu också fullföljas genom att vi upprättar fulla diplomatiska förbindelser. Till slut vill jag ta upp frågan om det svenska uppträdandet vid de internationella kongresserna. Som jag sade har PRR förhindrats delta i alla de internationella kongresser som ägt rum efter Parisavtalet. Sverige har lagt ned sin röst; och det är en framgång jämfört med tidigare, när vi har röstat för Saigons deltagande. Det är också en framgång att de svenska delegationerna från tillfälle till tillfälle har skärpt sina uttalanden och protesterat mot att Saigon ensamt skulle få delta. Även det har skett efter krav från Svenska kommittén för Vietnam. Men vi är inte nöjda med det. Vi menar att Sverige måste göra aktiva ingripanden — genom krav på omröstning och på annat sätt — mot att Saigon tillåts delta i de internationella kongresserna. Om denna utveckling, där Saigon ensamt representerar Sydvietnam i alla internationella sammanhang, tillåts fortsätta, är det ett dödligt hot mot Parisavtalet. Man skapar helt enkelt på det sättet genom praxis en ny folkrättslig situation, som står direkt i strid med Parisavtalets bestämmelser. Herr talman! Det kan kanske tyckas som om detta vore en fråga som inte har den betydelse som vi vill ge den. Då vill jag bara erinra kammaren om vad PRR:s utrikesminister, Mme Binh framförde till den svenska delegation som i januari i år besökte de befriade områdena i Sydvietnam och i vilken ingick två ledamöter av denna kammare. Hon beskrev för oss — och vi kommer nog aldrig att glömma det — vilken avgörande betydelse som erkännandefrågan har för PRR och för hela den politiska utvecklingen i Sydvietnam. Hon sade att om Sverige nu kunde ta ett initiativ och erkänna PRR, så skulle det ha en utomordentligt stor betydelse för att stärka de krafter i Sydvietnam som vill verka för Parisavtalet. Det skulle ha en utomordentligt stor betydelse för den internationella utvecklingen på det här området, och det är det krav som för oss betyder mer än någonting annat, sade hon. Herr talman! Jag vill med Mme Binhs ord som stöd yrka bifall till motionen 981.

Herr talman! I dag är det exakt 22 månader sedan Parisavtalet för fred i Vietnam undertecknades. Men någon verklig fred har inte uppnåtts. Det sydvietnamesiska folkets strävan efter fred, oberoende, demokrati och ekonomisk och social utveckling saboteras dagligen av juntan i Saigon och dess uppdragsgivare i Washington. USA:s militära inblandning i Sydvietnam fortsätter. USA har gett ett omfattande stöd av vapen och förråd till Saigonjuntans armé och poliskår. USA har fortfarande 25 000 militära rådgivare hos Saigonarmén — rådgivare som nu uppträder i civila kläder. De ökade svårigheterna för Thieuregimen har stärkt oppositionen, men USA infiltrerar också vissa s.k. oppositionella grupper för att ha återförsäkringar för den händelse Thieu skulle behöva offras. Demokratins bödlar i CIA kan sitt jobb, vet hur stater och folk skall behållas under USA-imperialismens grepp. Thieuregimens karaktär av marionett för USA:s neokoloniala intressen och ambitioner i Vietnam uppenbaras allt tydligare. Hela det område som regimen fortfarande i någon mån kontrollerar kännetecknas av ekonomiskt kaos. Korruption har blivit regimens politiska och administrativa system. Dess stora och välutrustade poliskår söker slå till mot all opposition. Thieuregimen vägrar att frige politiska fångar. Fortfarande våndas och torteras hundratusentals vietnamesiska demokrater och fredskämpar i Thieus fångläger. Men framför allt: Thieuregimen fortsätter kriget. Den kan inte acceptera freden. Den tål inte freden. Den är för sin existens beroende av att kriget fortgår. Dagligen sänder den ut sina USA-utrustade trupper på erövringståg mot de befriade områdena. Dagligen ger de sig ut till byarna för att ”passivisera” dvs. för att plundra, våldta och mörda. Thieuregimen förbryter sig dagligen mot Parisavtalet. Den vägrar varje förhandling. Den uppträder som den gangster den är och som det redskap den är. PRR -— det nationella oberoendets och självbestämmanderättens regering företer en helt annan bild. Det var dess framgångsrika kamp, tillsammans med den ärorika försvarskamp som landsmännen i norr förde, som tvingade fram Parisavtalet. Detta avtal var en framgång för PRR, som hela tiden kämpat för fred i Vietnam och nationellt oberoende. PRR söker på allt sätt efterleva Parisöverenskommelsen. Regeringen, som är baserad på folkets demokratiska stöd och aktivitet, leder återuppbyggnaden av de områden av Sydvietnam som den kontrollerar. Skördarna växer. Undervisningsväsendet expanderar. Sjukvården byggs ut. Mass Nr 129 fattigdomen i krigets spår bekämpas effektivt. Onsdagen den En rad länder har erkänt PRR, som är det sydvietnamesiska folkets 27 november 1974 enda och rättmätiga regering. Men så icke Sverige. Den svenska regeringen har av den breda opinionen i Sverige tvingats till flera riktiga — Diplomatiska ställningstaganden och flera goda insatser för Vietnams folk. Men rte — förbindelser med geringen och riksdagsmajoriteten har hittills vägrat att erkänna PRR. vissa regeringar Utrikesutskottet påstår i dag, i sitt svar till de motioner om ett erkännande av PRR som föreligger, att varken PRR eller Saigonjuntan kan företräda staten Sydvietnam enligt folkrättens regler. Detta är i så fall en snäv formaljuridisk bestämning av begreppet folkrätt. Vilken ”folkrätt” kan jämställa ett folk och dess ledning som kämpar för nationell oavhängighet, fred och demokrati med ett gäng korrupta gangstrar som springer en främmande imperialistisk stats ärenden och som med hjälp av korruption eller tvång och med hjälp av sin rika uppdragsgivare lyckas utrusta en stor legoarmé? Vilken folkrätt kan jämställa PRR och Thieuklicken? PRR behärskar inte hela Sydvietnam, men det står för republiken Sydvietnams nationella oavhängighet. Därför måste Sverige sluta sig till den rad av stater som erkänt PRR. Det är gott att regeringen har medgivit att PRR:s allmänna delegation i Sverige upprättats — men ett erkännande av PRR skulle vara ett verkligt stöd för Sydvietnams folk och skulle också motsvara en bred svensk opinions solidaritet med Vietnams folk. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 21.

Herr talman! Under ett flertal år har jag varit medmotionär i den motion som fru Dahl står för som huvudmotionär. Jag har tidigare avstått från att yttra mig i kammaren och nöjt mig med att instämma i fru Dahls inlägg. Vi arbetar ju tillsammans i Vietnamkommitten och har sålunda likartade synpunkter. Jag vill också i år instämma i fru Dahls yrkande, men därutöver ber jag att få anföra några synpunkter. Broderskapsrörelsen har drivit många internationella frågor. Vi har sålunda varit mycket aktiva i Vietnamdebatten — kanske inte just i TV eller i andra massmediers ljussken utan mera på vad man kan kalla för basplanet. Där har vi försökt vara opinionsbildare. De internationella frågorna har också på våra kongresser haft en framträdande plats. Så var fallet även i år, då vår kongress i Piteå beslöt uttala sig för ett svenskt erkännande av Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Så sent som i november i år har vi i en speciell skrivelse till regeringen argumenterat för denna åsikt och framhållit att Sverige bör kunna erkänna PRR under former som markerar att Sverige i enlighet med Parisavtalet betraktar parterna som ”provisoriskt legala”. Detta uttryck, provisoriskt legala, är hämtat från den uppsats som den amerikanske experten på internationell rätt Richard A. Falk framlade vid Stockholmskonferensen för Vietnam så sent som i mars i år. Resonemanget bakom uttrycket uu är bl.a. följande: Vietnamkriget kan framför allt ses som en kamp om vem som skall vara Sydvietnams legala regering. Meningen med Parisavtalet är att föra över kampen från det militära till det politiska planet. I avtalet regleras i detalj hur detta skall gå till för att befolkningen genom fria val skall få möjlighet att avgöra kampen. Och eftersom varken Saigonregeringen eller PRR utsetts genom fria val på sätt som avtalet föreskriver bör de betraktas som provisoriskt legala till dess att avtalet genomförts. Att det i båda fallen möjligen rör sig om regeringar kan det enligt Falk inte råda någon tvekan om. Båda regeringarna kontrollerar delar av landets territorium och har fungerande administrationer i dessa. Båda erkänns också som regeringar av ett betydande antal stater. Det synes därför vara rimligt att från Parisavtalets synpunkt betrakta dem som likställda och likaberättigade. Denna tolkning av innebörden i Parisavtalet synes också vara den som den svenska regeringen har framfört i samband med Världsbankens diskussioner om bistånd och lån till Saigon. Problemet är, som även utskottet säger, att Parisavtalet inte respekteras. PRR och DRV har sett avtalet som en stor framgång och har allt att vinna på att det genomförs. Den nuvarande Saigonregimen ser däremot avtalet som ett dödligt hot mot sitt eget maktinnehav. Det är därför inte särskilt överraskande att man på otaliga sätt försöker sabotera avtalets genomförande. Herr talman! Vi har sålunda funnit att ett svenskt diplomatiskt erkännande av PRR i enlighet med dessa tankar överensstämmer med Parisavtalets anda och mening, och förslagen härom borde också kunna vinna riksdagens gehör.

Herr talman! Fiktioner kan ha en viktig uppgift i god litteratur och dålig journalistik. De har också en uppgift i utrikesutskottets betänkande nr 10: att motivera ett nej till kravet om ett erkännande av GRUNC, Cambodjas nationella enhetsregering. Det hade varit ett uttryck för realism och politisk framsynthet om utskottet denna gång hade övergett fiktionen att ingen av de båda regimerna i Cambodja är landets lagliga regering. Där finns och har hela tiden funnits en laglig regim. När Sverige 1955 erkände Cambodja genom att rösta för landets inval i FN, var prins Sihanouk statschef. Han förblev statschef — låt vara i exil — efter statskuppen i mars 1970 och är statschef alltjämt. Det faktum att FUNK, befrielsefronten i Cambodja, som prins Sihanouk är ordförande för, mycket snabbt återerövrade 90 procent av landet, vittnar vältaligt om vilken sida som har folkets stöd. Där finns alltså både en formell och en praktisk kontinuitet, något som brukar tillmätas viss och ibland avgörande betydelse i folkrättsliga frågor av denna karaktär. Man bör hålla i minnet de ytterligt ogynnsamma omständigheter som befrielsefronten och den nationella enhetsregeringen haft att kämpa un der. När det redan från början stod klart att de marionetter som CIA Nr 129 bistått med statskuppen inte skulle klara sig många veckor av egen kraft, Onsdagen den gjorde USA sin militära intervention med stora markstyrkor. Samtidigt 27 november 1974 och under lång tid framöver sattes både det strategiska och taktiska bombflyget in, huvudsakligen från baser i Thailand, och en stor del av den = Diplomatiska kambodjanska landsbygden ödelades fullständigt. Då och i fortsättningen = förbindelser med har USA pumpat in mängder med krigsmateriel och ammunition, först — vissa regeringar både sjövägen och landvägen, sedan genom en permanent luftbro, när Phnom Penh och de övriga större städerna blev inringade av befrielsefrontens styrkor. Minst 3 500 amerikanska officerare leder marionettjuntans trupper, och de undersökningar som gjorts av kongressutskott i Washington har konkret och otvetydigt visat att USA:s ambassad i Phnom Penh utgör högkvarteret för den s.k. Khmerrepublikens militära förband. Om det alltså är en fiktion att ingen av de båda regimerna i Cambodja är landets lagliga regering, så är det ett obestridigt faktum att den s.k. regeringen i Phnom Penh inte är det. I den meningen finns en halv sanning i utskottets formulering. Lon Nol-juntan tas för vad den är både i svenska regeringen — detta är ingen statshemlighet — och av svenska folket; den betraktas som ett gäng marionetter, utan territorium, utan folkligt stöd, utan legitim existens. Men även om det skulle finnas någon abstrakt visdom i att — som utskottet gör — likställa de bägge regimerna i Cambodja, den verkliga regeringen och marionettregimen, så blir det praktiska resultatet en flagrant orättvisa mot den verkliga regeringen. Frågan om erkännandet är verkligen inget abstrakt problem. Det gäller i hög grad praktiska frågor, något som Birgitta Dahl redan har utvecklat i sin utförliga plädering för PRR. Lon Nol-juntan företräder Cambodja i Förenta nationerna — liksom Saigonjuntan företräder Sydvietnam där. Det betyder att dessa juntor — inte respektive lands legitima regeringar — har en officiell nimbus och kan räkna med stöd av Världshälsoorganisationen, FAO och alla FN-organ. Detta stöd betyder väl inte så mycket i pengar och personal räknat, men det har en stor betydelse bl.a. under diskussionerna i kongressen i Washington. Åtskilliga kongressmän som kan rösta för fortsatt militär hjälp till marionetterna så länge dessa kan drapera sig i FN-legaliteten kommer med stor sannolikhet att rösta mot fortsatt hjälp om detta legalitetens skynke rycks bort. Det är alltså inte av en slump som Lon Nol-juntans direkta och indirekta företrädare har utvecklat stor aktivitet under lång tid för att få det nödvändiga röstunderlaget vid den pågående FN-sessionen. I Far Eastern Economic Review den 20 september fanns en lång korrespondens från Phnom Penh om det hektiska intrigspel som pågår för att vinna röster för Lon Nol-juntan vid den förestående FN-voteringen. Det är tragiskt att Sverige då fortsätter att lägga ned sin röst och därmed kanske än en gång säkrar platsen där för den diplomatiska fiktion som den s.k. Khmerrepubliken och dess s.k. regering utgör. Det faktum att FUNK-GRUNC ännu inte återtagit Phnom Penh och det lilla antal övriga städer som Lon Nol-juntan fortfarande håller får inte användas som argument mot ett erkännande. Det finns knappast någon realistisk militär eller politisk bedömare som tror att Lon Noljuntan trots massiv hjälp från USA skulle hålla Phnom Penh, om befrielsefronten satte in all kraft på att ta huvudstaden med militära medel. Men det har många gånger deklarerats av företrädare för den nationella enhetsregeringen vilka bevekelsegrunder man haft och har för att inte ta huvudstaden. Man vill helt enkelt undvika den totala förstörelse av Phnom Penh som säkerligen skulle bli följden. Man vill också undvika den massaker på befolkningen inklusive mängder av personer som flytt undan bombningarna, som också skulle bli följden. Man räknar med att den inre upplösningen fortsätter och att staden skall falla utan onödig förstörelse och blodsutgjutelse. Den hänsyn som den nationella enhetsregeringen och befrielsefronten på detta sätt tar bör räknas dem till godo och inte användas som argument mot ett erkännande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 202, där det föreslås att riksdagen hos regeringen hemställer att den snarast erkänner GRUNC som Cambodjas lagliga regering.

Herr talman! I motionen 1277 har några centerpartister med herr Olof Johansson i Stockholm som första namn hemställt ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att de formella diplomatiska förbindelserna med Saigonregimen omedelbart bryts, samt att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad som i motionen anförts om erkännande av PRR”. Den första hemställan har inte längre aktualitet, varför jag ber att få yrka bifall till den andra hemställan i motionen. Situationen har förändrats i Sydvietnam. Tidigare fanns det hopp om att Parisavtalet skulle fullföljas. Det innebar bl.a. att det skulle bildas ett nationellt råd med representanter för olika grupper i Sydvietnam och att allmänna val skulle organiseras. I den pågående krigsutvecklingen har emellertid bedömningsgrunderna snabbt förändrats. Fredsavtalet kan inte längre tillmätas samma betydelse. Det har dessutom konsekvent saboterats av Saigonregeringen. I det läget är det nödvändigt att Sverige tar initiativ till en internationell aktion till stöd för befolkningen i PRR områdena och att vi erkänner dess regering. Det finns en stark sympati i Sverige för den internationella befrielsekampen i Sydvietnam. Sverige har, som utskottet framhåller, byggt upp omfattande kontakter med PRR särskilt i samband med de senaste årens biståndsinsatser. Det har visserligen upprättats en generaldelegation, men det växande samarbetet mellan PRR och Sverige motiverar ett erkännande. Ett erkännande av PRR skulle också innebära en mer positiv inställning från svensk sida när det gäller PRR:s rätt att företräda Sydvietnam vid Nr 129 internationella konferenser. Sverige skulle då inte längre behöva avstå Onsdagen den vid fullmaktsvoteringar utan kunna stödja PRR. 27 november 1974 Ett svenskt erkännande skulle också få betydelse för andra länders hållning i erkännandefrågan, och därmed skulle man kunna underlätta — Diplomatiska en politisk lösning av konflikten i Sydvietnam. Det är angeläget att Sve — förbindelser med rige tar upp frågan om erkännande av PRR med de övriga nordiska län = vissa regeringar derna. Även om det är svårt att avgöra hur kontrollen av territorium fördelar sig på PRR och Saigon får det väl ändå anses klart att PRR har ett starkare stöd i folket än vad Saigonregeringen har. För den som har besökt PRR-områdena framstår det som helt klart att vi i Sverige måste göra allt vi kan för att stödja det vietnamesiska folket. Dess land är härjat och ödelagt. Den som en gång har sett förstörelsen i Quang Tri-provinsen blir aldrig mer samma människa. Och den som har bevittnat det vietnamesiska folkets fantastiska återuppbyggnadsarbete kan heller aldrig glömma det. Med iver och outtröttligt arbete och en fast segervilja bygger människorna där upp sitt härjade land och uträttar storverk. De har lyckats hålla svält och epidemier borta trots att svält och epidemier är krigets ständiga följeslagare. De bygger upp en decentraliserad sjukvård, rensar jorden från blindgångare, bygger upp nya bevattningsanläggningar, odlar upp risfälten och mycket annat. Det är en heroisk kamp som vietnameserna för. De behöver vårt fulla stöd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den andra hemställan i motionen 1277.

Herr talman!

Emellertid gick fru Dahl sedan raskt över till att kritisera de folkrättsliga principerna, så hennes första uttalande var kanske inte så mycket värt. Sverige har alltid försökt att så långt som möjligt strikt tillämpa folkrättens principer i erkännandefrågor. Jag tror att det har haft mycket stor betydelse för vårt lands politik och för den speciella linje som vårt land följer i internationella politiska sammanhang. Om man tillämpar dessa principer och hänvisar till folkrätten finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda om ett erkännande skall kunna ske. För det första finns det vissa kriterier som skall vara uppfyllda för att en stat skall anses ha kommit till stånd, nämligen existensen av ett territorium, existensen av en befolkning och en regering som självständigt i relation till andra stater utövar sin makt. För det andra skall man uppfylla den internationella rättens kriterier för att en politisk myndighet skall anses vara en regering som är behörig 15 att företräda en etablerad stat. Dessa kriterier är att man har effektiv kontroll över staten och att man kan uppvisa en viss stabilitet. När kriterierna i båda dessa avseenden är uppfyllda är det ingenting som hindrar att man erkänner både staten och regeringen, och då kan man, om man så önskar, öppna diplomatiska förbindelser med landet i fråga. Jag vill emellertid understryka att det aldrig föreligger någon skyldighet att öppna diplomatiska förbindelser. I det här fallet följer vårt land Wienkonventionen, som är och förmodligen även kommer att förbli en riktlinje. För den som i dessa frågor är mycket känslomättad, något som det är lätt att bli, är det kanske besvärligt att det finns folkrättsliga principer som man inte gärna kan överge. Då blir önskemålen om ett erkännande mera uttryck för sympatier för en viss regim och ett visst land. I de erkännandefrågor vi i dag behandlar är utskottets betänkande helt enhälligt. De motionsförslag angående erkännande, som nu föreligger till behandling, tolkar jag mer som uttryck för önskemål och sympatier än som förslag, grundade på folkrättens principer. Utskottet har velat följa folkrättens principer, även om det i utskottet kan finnas ledamöter som har önskemål som i sak går i en annan riktning. Sådana önskemål kan man emellertid inte blanda in i utskottets behandling av dessa frågor. När fru Dahl kritiserar läget i Vietnam och — på de punkter hon nämnde — underkänner de folkrättsliga principerna vill jag säga att uttolkningen av folkrättens principer inte kan ske i Stockholm och inte heller i Saigon. Det vill jag även säga till herr Måbrink, som också framförde samma kritik — vad han sade gav nästan intrycket att folkrättens principer fastställs här hos oss. Så är ju inte fallet. Fru Dahl kritiserade att Parisavtalet inte fått den tillämpning som var avsikten och som man förväntade. Jag håller helt med fru Dahl på den punkten, och jag tror inte att någon skulle vara beredd att säga att vad som hänt beträffande Parisavtalet står helt i enlighet med dess innebörd och innehåll. Men även om man gör det har man därmed inte fått ett motiv för att erkänna PRR som landets lagliga regering, som uttrycket heter. Fru Dahl anförde att den ena parten i Vietnam, nämligen PRR, till punkt och pricka har följt Parisavtalets bestämmelser under det att Saigonregimen har gjort det exakt motsatta. Jag har ingen anledning att polemisera med fru Dahl om detta, och utskottet har heller inte velat ta upp detta i sitt betänkande, eftersom ett efterföljande av Parisavtalet icke är ett fullgott motiv för yrkande om erkännande. Fru Dahl påstår att utskottets skrivning är fel. Det är mycket sagt att utskottets skrivning är i sak felaktig till sitt innehåll. Så är inte fallet. Utrikesutskottet skulle inte släppa fram någonting som är sakligt felaktigt. Vad det är fråga om är i stället önskemål som fru Dahl skulle vilja ha realiserade i detta sammanhang. När man här talat om erkännande har i ett par av inläggen klart ut tryckts att ett svenskt erkännande av PRR skulle ha enormt stor betydelse — Nr 129 för andra länder. Herr Måbrink var inne på det liksom fru Dahl. Man Onsdagen den kan då fråga sig varför ett svenskt erkännande skulle ha denna stora — 27 november 1974 betydelse. Ett sjuttiotal länder har redan erkänt PRR utan att det har haft någon effekt. Diplomatiska Herr Måbrink talade om att ett flertal länder erkänt PRR diplomatiskt. förbindelser med ”Så icke Sverige”, sade herr Måbrink. Det är rätt. Men han kunde ha = vissa regeringar tillagt: ”Så icke heller Nordvietnam.” Man kan fråga sig varför Nordvietnam icke har erkänt PRR. Jag skall inte försöka besvara det även om jag kanske skulle kunna. Men faktum är att så icke har skett.

Jag kan inte tänka mig och jag tror inte heller att det är en utbredd uppfattning i vårt land att det skulle vara en lycklig utveckling i Vietnam att man där förde en sådan politik. Herr Takman har talat om ett erkännande av GRUNC och säger att det är den enda lagliga regeringen i Cambodja. Ja, det är väl delade uppfattningar om det. Cambodja befinner sig fortfarande i den situationen att två parter strider om regeringsmakten. Herr Takman uttryckte förhoppningen att den striden skulle ta slut och att GRUNC mycket snart skulle behärska huvudstaden i Cambodja. Jag betvivlar inte alls att denna förhoppning kan bli infriad, men för dagen är den inte det. För dagen finns det två parter som båda anser sig ha ett inflytande som berättigar dem till att bli den enda lagliga regeringen i landet. I den situationen har inte det svenska utrikesutskottet kunnat skriva på annat sätt än det har gjort i det föreliggande betänkandet. Det är klart att situationen i Vietnam och Cambodja är förfärligt tragisk. Jag ger dem rätt som i debatten hittills har betonat de lidanden som befolkningen i dessa länder får utstå. Situationen är så besvärlig som man någonsin kan tänka sig att den kan bli. Men jag tror inte att vi ger de lidande folken i dessa länder någon hjälp med att fatta beslut som är förhastade och oöverlagda och som kanske huvudsakligen bygger på önskemål. Jag tror att den svenska linje som hittills har tillämpats i erkännandefrågor och som ofta har kritiserats ändå har visat sig vara hållbar. Det är en linje som, såvitt jag kan bedöma, vi måste fortsätta med. För dagen finns det inte så många aktuella erkännandefrågor. Men som världen förändras kan vi med säkerhet räkna med att erkännandefrågor i fortsättningen växer fram genom förhållanden i olika delar av världen. Jag tror att det då är av stor betydelse, inte minst för vårt eget land, att vi kan följa en linje vid behandlingen av sådana frågor, 17 en linje som innebär vidhållande av fasta regler och principer. Hittills har vi försökt följa de folkrättsliga reglerna och det bör vi göra även i fortsättningen. Jag vill med detta, herr talman, underkänna och yrka avslag på samtliga motionsyrkanden samt bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Geijer tillät sig inledningsvis att säga att min bekännelse till de principer som Sverige tillämpar på detta område inte var så mycket värd. Det står naturligtvis herr Geijer fritt att anse det, men jag skulle ändå uppskatta om vi kunde inta den attityden att det vi säger här det litar vi på är ärligt och uppriktigt menat. Jag sade ju i mitt anförande att med de folkrättsliga principerna som grund kunde det ändå på grund av utvecklingen och unika situationer som uppstår finnas lägen där folkrätten inte ger oss tillräcklig ledning därför att den inte har förutsatt en sådan situation. Då måste vi kunna föra en ganska öppen och generös diskussion i dessa frågor och inte vara så förfärligt rädda för att även diskutera om kanske den ena eller andra analysen på någon punkt kunde vara fel. Jag hävdar fortfarande att när utskottet skriver att PRR gör anspråk på att representera hela Sydvietnam — alltså något annat än vad som följer av Parisavtalet — så är det fel. PRR håller sig till Parisavtalet. Jag vill understryka att regeringen har varit villig att föra en sådan här diskussion. Man har på den grunden modifierat det svenska uppträdandet när det gäller såväl förhållandet till Saigon som relationerna med PRR under det sista året och vårt uppträdande på internationella konferenser när dessa frågor har aktualiserats. Jag uppskattar att regeringen på detta sätt har velat föra en sådan diskussion. Herr Geijer sade att folkrätten kan inte uttolkas i Stockholm. Men det kan den. I en debatt som jag har haft med utrikesministern i tidningen Arbetet den sista månaden har han på en fråga från mig framhållit hur viktigt det är att Sverige verkar pådrivande för att utveckla folkrätten till skydd för de små staterna. Detta är i själva verket ett centralt tema i den svenska utrikespolitiken. Så till kriterierna. Detta följer av de inledande bestämmelserna i Parisavtalet, som säger att PRR existerar som administration med territorier som inte får kränkas av motparten. Bara det talar om att PRR uppfyller de kriterier som Sverige brukar uppställa för ett erkännande. När jag ställer kravet om upprättande av diplomatiska förbindelser med PRR står jag inte ensam. Jag har bakom mig Vietnamkommittén med alla dess medlemsorganisationer, som omfattar bl.a. praktiskt taget hela den svenska fackföreningsrörelsen, med över 3 miljoner medlemmar. Jag har bakom mig Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Broderskapsrörelsen, SSU och många socialdemokratiska partidistrikt. Jag tycker därför att det inte är opåkallat att framföra kravet också här i kammaren.
Herr talman! Herr Geijer sade att denna och andra motioner var mera Onsdagen den uttryck för önskemål och sympati än för folkrättens principer. Självklart 27 november 1974 är motion 202 ett uttryck för önskemål och sympati — önskemål om att den nationella enhetsregeringen skall erkännas både här och univer = Diplomatiska sellt som Cambodjas lagliga regering, sympati för det kambodjanska fol — förbindelser med ket, dess befrielsekamp och dess ledning. Men detta betyder inte att = vissa regeringar vi bortser från de folkrättsliga aspekterna. Det kambodjanska problemet har helt och uteslutande skapats av USA:s militära och politiska intervention. Det har underhållits genom denna intervention på samma sätt som det norska problemet och Quislingregimen under andra världskriget skapades och underhölls av Hitlertysklands intervention. Situationen i Cambodja liknar i hög grad situationen under andra världskriget i Norge, Polen och andra länder som var ockuperade av Hitlertyskland. Jag tycker att man bör ta hänsyn till dessa aspekter när man tar upp en debatt om folkrättsprinciper.
Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad Birgitta Dahl i sitt senaste inlägg anförde om de folkrättsliga principerna. Men låt mig ta upp en annan sak.

— Han upprätthåller alltså kontakter med Sverige.

Jag tycker, herr Arne Geijer i Stockholm, att man har rätt att kräva att en sådan offentlig deklaration avlämnas. Det har inte gjorts.

Herr talman! Jag vill med några ord kommentera herr Måbrinks senaste inlägg. Han säger att vi fortfarande har förbindelser med Sydvietnam. Så är inte fallet. I utrikesutskottets betänkande heter det: ”De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och regeringen i Saigon har på detta sätt kommit att upphöra.” De har upphört. Vi sänder ingen diplomatisk personal till några överläggningar med Sydvietnams myndigheter eller regering. Herr Måbrink 19 kanske har uppmärksammat att det finns svenska namn nämnda i en personförteckning som har funnits i Vietnam. Den lapsusen har skett, helt enkelt, att namnen kommit att stå kvar i förteckningen även sedan dessa förbindelser upphört, men Sverige har inte på flera år haft några kontakter med Sydvietnam, såsom det anförs i betänkandet. Fru Dahl tog upp frågan om folkrätten. Jag kanske uttryckte mig litet felaktigt när jag sade att folkrättens principer inte uttolkas i Stockholm och inte i Saigon. Det kanske är riktigare att säga att folkrättens principer inte fastställs i Stockholm eller Vietnam. Uttolkningen har vi naturligtvis rätt att göra på det sätt vi själva önskar. Om den sedan stämmer överens med de fastställda principerna är en senare sak. När fru Dahl talar varmt om Sydvietnam och de bekymmer människorna har där vill jag instämma. Det är inte det debatten gäller, utan den gäller det formella erkännandet av en ny stat, en ny regering som ännu icke existerar. Och det är där utrikesutskottet icke kan vara med längre utan efter folkrättens principer måste yrka avslag. Jag vill emellertid understryka att vi har mycket goda förbindelser med Vietnam — både med PRR och Nordvietnam. Och jag vill erinra om vad riksdagens ledamöter väl bör känna till, nämligen att Sverige håller på att förbereda och skall genomföra ett biståndsprojekt till Nordvietnam som kommer att bli den största enskilda biståndsinsats som Sverige någonsin har gjort. Summan kan komma att närma sig 1 miljard kronor innan det hela är klart.
Herr talman! Jag noterar först med tillfredsställelse att herr Arne Geijer i Stockholm i sitt senaste inlägg ändå gav mig rätt när det gällde möjligheterna att diskutera folkrätten och arbeta på dess utveckling.

Det är alltså inte så att vi vill ha en permanentning av ett tillstånd med två regeringar, och det vill inte heller PRR.

Vidare har Saigons ambassad i Bonn underrättats om att de tjänstemän därifrån som hittills varit anmälda i Stockholm i dag icke längre kommer att upptas i diplomatlistan för Stockholm. De sedan länge en har därmed även formellt upphört. Onsdagen den Det finns alltså inget behov av att göra det som herr Måbrink begär, 27 november 1974 ty det är redan gjort. De problem som kan finnas att lösa för svenska I medborgare som på något sätt kommer till Sydvietnam sköts numera = Diplomatiska av den schweiziska ambassaden där. Det finns icke någon som helst = förbindelser med saigonesisk representation kvar i Sverige. Saigons företrädare är strukna = vissa regeringar från diplomatlistan, och detta har officiellt meddelats såväl regeringen i Saigon som, som jag sade, ett antal svenska ambassader.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att fru Dahl uttalade tillfredsställelse med utrikesutskottets betänkande nr 10 men därvid, som jag uppfattar det, gjorde en speciell tolkning av vissa delar av detta betänkande. Det är nämligen enligt min mening helt omotiverat att i utrikesutskottets formuleringar lägga in någon annan innebörd än anslutning till de kriterier som riksdag och regering under många år varit ense om som villkor för svenskt erkännande av en främmande regering och en anslutning till den tillämpning av dessa kriterier som förekommit. Fru Dahls uttalande skulle kunna leda till den missuppfattningen att utrikesutskottet nu lägger in någon annan innebörd i dessa kriterier eller är på glid från deras hittillsvarande tillämpning. Jag anser det därför angeläget att, liksom utskottets värderade ordförande nyss gjort, klart uttala att om fru Dahl skulle tro något sådant, saknar hennes tro varje förankring i verkligheten.

Herr talman! Kanske tycker en och annan att de principer för erkännande av och upprättande av diplomatiska förbindelser med andra regeringar som kommit till uttryck i utskottets betänkande är torra, tråkiga och formalistiska med tanke på den verklighet och det engagemang som ligger bakom motionerna. Ändå tror jag det är ytterst väsentligt att utrikesutskottet enhälligt kan ställa sig bakom dessa principer. Som en liten, alliansfri nation har vi större behov än många andra nationer av en konsekvent utrikespolitik. Det är t.ex. viktigt att det inför omvärlden står klart att vi inte behöver ha politiska sympatier för alla de regeringar som vi erkänner och som vi har diplomatiska förbindelser med. Förbindelser kan vi ha på ett praktiskt plan utan att vi fördenskull applåderar regimen i fråga; ja, vi kanske t.o.m. på andra vägar motarbetar vad en viss regim står för. Omvänt kan vi stödja frihetssträvanden i vårt bistånd och genom politiskt agerande inom bl.a. FN utan att fördenskull finna det principiellt möjligt eller praktiskt nödvändigt att erkänna och upprätta fulla diplomatiska förbindelser med de befrielserörelser vi stöder. Vi har all anledning att i fallet Vietnam göra klart hur viktigt vi anser det vara att Parisavtalet fullföljs i praktiken. 21 Parisavtalet föreskrev att alla fångar skulle utväxlas. Den verksamheten —- så avgörande för det ömsesidiga förtroendet — har det inte blivit mycket av. Thieus fängelser är fortfarande fyllda med politiska fångar. Bara genom att Parisavtalet fullföljs kan Sydvietnams folk få den fred och den frihet det så länge kämpat för och så ivrigt längtar efter. Då får man också en regering med vilken Sverige kan ha fulla diplomatiska förbindelser. Men hur klara principer som än är uppställda rymmer frihetskampen i alla fall statsrättsliga och folkrättsliga problem. Det tycker jag inte att vi skall dölja. De verkligt svåra avvägningarna uppkommer i det svarta Afrika, där FN år efter år avgett bestämda deklarationer, på vilka vi kan grunda vårt stöd till kampen mot rasism och kolonialism. Portugal har som den sista kolonialmakten av gammalt märke olagligt förfogat över Mogambique, Angola och Guinea-Bissau. Sydafrika fortsätter att mot all internationell rätt och mot alla uttalanden och fördömanden från FN trycka på Namibia sitt djupt orättfärdiga system av rasförtryck. Om befrielserörelserna lyckas tillkämpa sig kontrollen över en stor del av det land som andra orättmätigt och mot FN:s protester tillskansat sig, har vi anledning att i varje särskilt fall pröva om ett svenskt erkännande kan komma i fråga. Från folkpartiets sida gjorde vi den bedömningen att Sverige på ett betydligt tidigare stadium än som nu blev fallet borde ha erkänt Guinea Bissau. Ett huvudskäl var att vi på så vis kunde bidra till att öppna vägen för ett inval i FN som i sin tur skulle göra det möjligt med ett omfattande internationellt bistånd. Nu blev det ändå en lyckosam utveckling genom den gamla regimens fall i Portugal. Men för framtiden — jag tänker då främst på Namibia och Rhodesia — reser det här nya frågor, där det blir svårigheter och oklarheter vid tillämpningen av de statsrättsliga och folkrättsliga reglerna.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

Herr talman! I vpk-motionen 1498 yrkas på förstatligande av läkemedelsindustrin. Utskottets majoritet avstyrker motionen med samma motiveringar, i stort sett, som vid tidigare behandlingar i riksdagen. Utskottet finner inte att några nya skäl tillkommit som skulle föranleda en annan ståndpunkt. Det är möjligt att våra skäl och argument för ett förstatligande av läkemedelsindustrin inte i någon högre grad har förändrats, men de skäl som vi anfört anser vi vara starka nog för ett statligt övertagande av läkemedelsindustrin. Jag skall därför, herr talman, inte fördjupa mig i detaljer när det gäller dessa argument, eftersom de är väl kända för utskottet och kammaren. Jag vill emellertid med ett par ord kommentera detta enligt min mening något slentrianmässiga sätt och denna metod att ta ställning till konkreta förslag som föreläggs utskott och kammare. Man hänvisar till tidigare behandling och till tidigare argumentation för avslag på motionen. Jag kan förstå att detta är en bekväm metod. Den kräver ett minimum av ansträngning och föranleder inga nya principiella värderingar. Vad jag också finner ganska naturligt i detta sammanhang är de borgerliga ledamöternas tillfredsställelse över en sådan behandlingsordning. Men vad som är mer anmärkningsvärt är att de socialdemokratiska ledamöterna gång efter gång inlåter sig på samma slentrianmässiga bedömning — i synnerhet som man brukar bekänna sig till en socialistisk samhällsuppfattning. Denna minst sagt passiva hållning leder till ett konserverande av den privatkapitalistiska dominansen, i detta fall över en så viktig industri som läkemedelsindustrin. Jag måste fråga: Känns det inte litet genant att varje gång vi ställer förslag om förstatligande av denna industri gör man gemensam sak med de borgerliga? Var finns de nya friska och djärva tagen? Var finns bevisen på handlingskraft, på konkreta initiativ som lever upp till den i det nya socialdemokratiska programförslaget så seriöst och storslaget inskrivna satsen, att social Nr 129 demokratin vill så omdana samhället att bestämmanderätten över pro Onsdagen den duktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer? Hur tänker 27 november 1974 man leva upp till detta? Är det kanske endast ett skådebröd för att tillfredsställa den egna rörelsens krav på ett annat samhällssystem? Förstatligande av Man menar tydligen ingenting med sina programmatiska utfästelser. — läkemedelsindu Det är svårt att se exempel på några nya djärva tag som i grunden förändrar = strin äganderättsförhållandena. Det är bara när privatkapitalistiska företag gör bankrutt och hotar att ställa arbetskraften på gatan som man finner det nödvändigt att ingripa och försöka samla ihop resterna av kapitalets rovdrift. Då skyndar man till likt en hjälpgumma och säger att det här skall vi ta hand om och klara upp med hjälp av skattebetalarnas pengar. Eljest nöjer man sig med att inta en passiv attityd, och därmed slår man också vakt om och förvaltar den privatkapitalistiska produktionsapparaten. Den industrigren som det handlar om i utskottets förevarande betänkande behärskas till 80 procent av det privata kapitalet. Från vårt partis sida anser vi det vara fel att några få människor skall ha möjlighet att tjäna pengar på sjukvård, på människors sjukdom och ohälsa. All sjukvård i samhället i övrigt står under statligt och landstingskommunalt huvudmannaskap. Detta är ett faktum som är allmänt vedertaget. Vi anser att det borde vara lika självklart att framställningen av läkemedel står under samhällets fullständiga kontroll och huvudmannaskap. Kravet på ett förstatligande av läkemedelsindustrin framstår som klart motiverat. Ett sådant förstatligande skulle bl.a. medföra lägre produktpriser, inga onödiga preparatdubbleringar och bättre användning av forskningsresurserna med direkt inriktning på utveckling och kontroll. Intensivare biverkningsstudier skulle då bli en annan viktig konsekvens. Strikt medicinsk-sociala motiv skulle därmed också få styra läkemedelsplanering och läkemedelsproduktion. Därtill kommer det moraliskt befogade i att hindra några få människor att tjäna pengar på andras sjukdom och ohälsa. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande nr 48.

Herr talman! Kammaren håller mig säkerligen räkning för att jag inte går in i någon lång debatt i denna fråga. Den är ju diskuterad många gånger här i kammaren, senast i fjol, och de argument som då fördes fram skiljer sig såvitt jag förstår inte från de argument som presenterats i dag. Detta är anledningen till att utskottet hänvisar till vad som sades i fjol. Den föregående talaren sade att detta är en bekväm metod. Ja, jag tror att den är bekväm på det sättet att det är onödigt att gång efter gång upprepa precis samma argument. Det är det som det handlar om. Jag skall gärna säga att jag är ense med motionärerna och talaren om att det är viktigt att läkemedelsmarknaden sköts på ett sådant sätt 25 att man tar hänsyn till de sjukas behov och inte till marknadsmässiga spekulationer om vinst. I viss utsträckning kan jag också hålla med om att det kan ha sina sidor att ”tjäna pengar på andras sjukdom och ohälsa”, som det heter i reservationen. Men verkligheten svarar inte mot vad som sägs i motionen. Motionärerna talar t.ex. om att ett förstatligande skulle innebära att man fick billigare läkemedel och att man blev av med synonymerna, dvs. flera olika preparat med samma innehåll och verkan, osv. Detta har inte ett dyft att göra med vem som äger läkemedelsfabrikerna, utan det regleras av samhället via en läkemedelsnämnd, som skall godkänna preparaten och som vid det tillfället också efter förhandlingar fastställer priset. Detta ligger alltså i socialstyrelsens och läkemedelsnämndens hand och ändras följaktligen inte av ägarförhållandena i själva industrin. — Jag vill gärna påpeka det. Detsamma gäller talet om en väldig överkonsumtion av läkemedel. I princip kan vi vara ense om detta, men motionärernas infallsvinkel är felaktig. Det är läkarnas förskrivning av läkemedel, deras sätt att dela ut preparat som man måste ändra på. Det finns ju också preparat som köps receptfritt, men även på den punkten är det snarare genom att upplysa människor än genom att ändra tillverkare som man kan åstadkomma en ändring. Vi importerar också en del läkemedel, som tillverkas i andra länder. Det finns patent på dessa läkemedel, och vi kan inte sätta oss över dem. Vill vi ha dessa läkemedel får vi köpa dem utifrån till de priser som gäller där. Det är av dessa skäl utskottet säger att den här branschen i och för sig är viktig men att vi inte tror att de åtgärder som föreslås i motionen är välbetänkta. Detta är ett område där staten har ett mycket betydande inflytande. Det finns t.ex. ett statligt företag inom läkemedelsbranschen. Vidare har samhället en kontrolleller tillsynsapparat i socialstyrelsen och läkemedelsnämnden. Förhållandena på detta område dirigeras därför ingalunda helt av privata vinstintressen. Så illa ställt är det inte. Samhället har alltså stor insyn på detta område. Om det skulle uppstå mycket svåra missförhållanden så är det därför ingen större svårighet för samhället att gå vidare och skärpa kontrollen, ändra ägareförhållanden, osv. Jag tror att detta är mycket litet att strida om. Den ordning som nu finns kan tills vidare accepteras. Uppstår det inga värre missförhållanden än nu — de är inte alls graverande — kan vi behålla den. Och är det så att vi måste ändra på förhållandena finns hela kontrollapparaten att ta till. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Till sist vill jag bara säga några ord med anledning av att talaren hyste bekymmer för det socialdemokratiska partiprogrammet och dess förverkligande. Det tycker jag han kan överlåta åt socialdemokraterna att klara av. Vi vill helst själva fullfölja våra program och behöver inte någon hjälp med det från övriga partier.

Nr 129 Herr talman! Till det som herr Svanberg här sist sade om partipro Onsdagen den grammet vill jag replikera att man väl inte bara skall överlåta den saken 27 november 1974 till herr Svanberg eller till hans parti. I debatterna hänvisas ju ofta till den s.k. rörelsen, och jag vet att det finns en mycket stark rörelse ute = Förstatligande av i landet för ett samhällsövertagande av den privatkapitalistiska läkeme = läkemedelsindudelsindustrin. strin Herr Svanberg säger att staten har så stort inflytande på denna industri att det inte är mycket att strida om. Men varför övertar då inte staten helt läkemedelsproduktionen? Läkemedelsindustrin ägs faktiskt till 80 procent av privatkapitalistiska företag, även om också staten har intresse i den — det skall jag icke bestrida. Jag tog upp socialiseringsfrågan i allmänhet; jag menar att någon gång måste vara den första när man tar itu med socialiseringsspörsmål. Här tycker jag vi har ett utmärkt tillfälle, eftersom det gäller en så viktig industri som läkemedelsindustrin. Det är riktigt att priset på läkemedel fastställs av läkemedelsnämnden efter förhandlingar mellan producent eller importör och Apoteksbolaget. Men vi kan också konstatera att det av det betänkande som föreligger framgår att priserna på läkemedel har stigit mycket kraftigt. Vilken positiv roll spelar där staten och samhällets kontrollorgan? Läkemedelsföretagen har kunnat företa sina prishöjningar utan att dessa direkt drabbar konsumenterna, beroende på 15-kronorsreformen, som innebär att försäkringskassorna står för större delen av kostnaderna för den medicin som köps. Det är alltså ytterst skattebetalarna som får betala dessa prishöjningar och därmed bidra till de rätt goda vinsterna för branschens olika företag. Att dessa kraftiga prishöjningar är ett faktum framgår, som jag sade tidigare, också av utskottsbetänkandet. Även kostnaderna för forskningen har ökat mycket kraftigt. I utlandet har dessa kostnader en betydligt större del än vad som är fallet i vårt land — i Sverige ligger forskningskostnaderna på ca 25 miljoner kronor per produkt, men i utlandet är kostnaderna betydligt större, 100-150 miljoner kronor. Orsaken till de relativt låga forskningskostnaderna i Sverige är att forskningen på detta område bedrivs i samarbete mellan universiteten och industrierna. Universiteten är som bekant statliga institutioner, och en sammanslagning av industrins och universitetens forskningsresurser skulle alltså vara en fördel — eller delar inte herr Svanberg den uppfattningen? En samordning under statligt huvudmannaskap skulle således eliminera många risker vid utforskandet av nya läkemedel och inte minst bidra till en bättre uppföljning av de medicinska preparatens verkningar. Resurserna för forskningen skulle kunna användas mer effektivt och man skulle undvika att forskningen inriktades på kommersiella fördelar, vilket under nuvarande förhållanden kan leda till att konsumentens säkerhetskrav åsidosätts. Herr talman! Oavsett hur man vrider och vänder på den här frågan 27 kommer jag till slutsatsen, att ett förstatligande av läkemedelsindustrin är av behovet påkallat.

Herr talman! Bara några korta påpekanden! Herr Pettersson i Västerås säger att läkemedelsindustrin än en bransch som är reglerad av staten. Han påstår att jag har sagt att staten har intressen i branschen och därför kontrollerar den, och att detta väl är en anledning till att socialisera den. Det tycker jag är ett litet lustigt argument. Det är väl snarare så, att om vi har en bransch över vilken samhället inte har något inflytande alls och som följaktligen kan göra mycket ohägn, kan vi diskutera, om staten skall ta över den branschen. Har staten redan ett inflytande, är det väl mindre nödvändigt - nota bene om man inte är ute efter att ett samhällsövertagande skall ske till varje pris. Jag ser inte frågan riktigt på det sättet. Vi kanske inte bör ta upp en diskussion här om våra partiers olika syn på ett förstatligande. Enligt socialdemokraternas synsätt är det viktigt att människorna i det här landet får en demokratisk kontroll även över det ekonomiska livet och över näringslivet. Jag tror inte att den kontrollen definitivt behöver leda till ett förstatligande av varje företag i landet, utan det finns olika medel som man kan använda. Jag tycker dock att vi kan ta upp den diskussionen i ett annat sammanhang. Men sedan sade herr Pettersson i Västerås att det har varit stora prishöjningar på läkemedel under senare tid och att de kanske inte hade kommit om staten hade varit ägare. Vi har haft stora prishöjningar på väldigt många varor på senaste tiden. Man kan väl inte blunda för det faktum att den allmänna inflationen påverkar också läkemedelsindustrin. Jag skall inte diskutera detta så mycket — jag känner till förhållandena för litet för att göra det — men att det blir prishöjningar i en tid som denna är väl i och för sig inget belägg för branschens uselhet. I så fall är det många branscher som i dag är usla. Från socialdemokratiskt håll är vi beredda att följa denna verksamhet noga framöver och se vad som händer. Blir det nödvändigt kan åtgärder vidtas. För dagen tycker jag inte att det finns någon anledning att bifalla motionen. Jag tycker inte heller att det finns anledning att göra detta till en stor ideologisk fråga — det är en rent praktisk fråga.
Herr talman! När jag tog upp den principiella frågan gjorde jag det naturligtvis i en viss avsikt. Jag hänvisade till vad som är fastslaget i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det är emellertid mycket sällan som man tar konkreta initiativ för att uppnå målen i programmet. Den nuvarande läkemedelsindustrin ägs alltså till 80 procent av privatkapitalismen och till 20 procent av Kabi. Dessutom har, som herr Svanberg säger, staten inflytande på läkemedelsindustrin. Forskningen står dock inte under samhällets kontroll, och detta kan få vissa kon — Nr 129 sekvenser. Det har t.ex. kommit fram felaktiga preparat såsom neu Onsdagen den rosedyn, som har givit upphov till en rad rättsliga efterspel. Jag tror 27 november 1974 att det vore bra om man tog steget fullt ut för att få statlig kontroll av läkemedelsindustrin. Det skulle vara tryggare för läkemedelskonsu = Avdragsrätt vid menterna, och det skulle också vara motiverat med hänsyn till forskning — inkomstbeskatt och utveckling på läkemedelsområdet. ningen för arbets Jag får väl uttrycka den förhoppningen att utskottet har en positivare — kläder m.m. bedömning nästa gång vi väcker en likadan motion — för jag utgår från att utskottet inte har behandlat den här frågan för sista gången.

Herr talman Frågan om rätt till avdrag vid självdeklaration för skyddskläder och för väsentliga merkostnader för särskilda arbetskläder har varit uppe vid de senaste årens riksdagar som följd av motioner från folkpartister. Först under 1973 års riksdag, då motionen undertecknades av representanter för de fyra oppositionspartierna, fick riksskatteverket i uppdrag att utreda frågan. 29 Redan den 15 november 1973 lämnade riksskatteverket en PM med förslag till vissa avdragsrätter i sammanhanget. Riksskatteverket skulle årligen fastställa förteckning över yrkesgrupper som skulle få göra avdrag för merkostnader och över storleken av sådana avdrag. Vid riksskatteverkets PM var fogat förslag till ändring i kommunalskattelagen, anvisningar till 33 8. Riksskatteverkets förslag har under året varit föremål för remiss, och remissvar har inkommit. I januari 1974 väckte herr Jonsson i Alingsås och jag en motion med exakt samma innehåll som riksskatteverkets förslag. Trots att finansdepartementet haft ca ett år på sig för att åstadkomma proposition i frågan föreligger vid utgången av år 1974 fortfarande ingen sådan. Dröjsmålet tyder inte på något större positivt intresse från departementets sida. Ytterligare ett år — inkomståret 1974 — skall alltså den orättvisa kvarstå som bl.a. innebär att arbetsgivare i förekommande fall får göra avdrag för tillhandahållna skyddskläder och arbetskläder, medan arbetstagare som själva bekostar dessa nödvändiga ting inte får göra avdrag. Skatteutskottet förutsätter ett snabbt ställningstagande av finansministern under år 1975. Förändrad lagstiftning kan knappast träda i kraft förrän vid deklarationen våren 1976. Det är svårt att förstå varför en rättvisefråga som denna långhalats så. För säkerhets skull kommer vi att upprepa motionen i januari 1975 - om inte för annat så för att ge departementet en puff. Herr talman! Jag inser att det i dag inte lönar sig för mig att ha något annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Att den fråga som vi nu skall behandla är mycket angelägen framgår inte minst av de påtryckningar som gjorts från olika fackföreningar och även av de motioner som väckts från olika håll här i riksdagen under de senaste åren. Jag vill framhålla att det har väckts motioner också av socialdemokraterna. Inom utskottet har vi varit eniga om att en lösning måste komma till stånd och att ett ställningstagande måste ske. Det kan tilläggas att utskottet besökt riksskatteverket och där diskuterat frågan. En promemoria med förslag till viss avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för kostnader för arbetskläder m.m. har utarbetats av riksskatteverket. Den har nu remissbehandlats och övervägs för närvarande inom finansdepartementet. Herr Hörberg är missnöjd med att denna fråga inte har lösts tillräckligt snabbt. Han sade bl.a. att det inte tyder på något större intresse från departementets sida. För min del anser jag att herr Hörberg har fel. Denna fråga är inte så enkel som herr Hörberg tror. Det framgår också av den promemoria som vi fått från riksskatteverket.

Utskottsledamöterna är eniga om denna skrivning; det föreligger ingen reservation. Men om frågan inte på det här sättet skulle få en slutlig lösning finns ju möjligheten — som herr Hörberg sade — att motionera ytterligare. Jag ber, herr talman, att med denna korta kommentar få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Då jag vid riksdagen 1973 och även året dessförinnan motionerat i den här frågan har jag nu begärt ordet för att ingen skall tro att mitt intresse på något sätt har minskat. När riksskatteverkets promemoria kom tog jag för givet att det skulle bli en lagstiftning på detta område så småningom. Jag kan hålla med om att denna lagstiftning har dröjt, men med dessa ord har jag velat redogöra för skälen till att jag inte till årets riksdag lagt någon motion i frågan.
Herr talman! Även jag har motionerat i denna fråga tidigare, men det är inte det som föranleder mig att gå upp nu, utan jag vill bara något kommentera riksskatteverkets promemoria. Jag har läst igenom promemorian och tycker att de förslag som där framläggs är alltför restriktiva. De innebär ingen stor förändring på detta område. Stora orättvisor gentemot dem som tvingas betala höga kostnader för arbetskläder kvarstår. Skall man medge avdragsrätt för arbetskläder, då skall man vara ganska generös. De förslag som framkommit i promemorian är icke generösa utan i stället enligt min uppfattning väldigt restriktiva. Jag hoppas att remissinstanserna påtalar det och att propositionen blir mer generös mot de arbetande. Det var bara dessa synpunkter jag ville tillägga.

Herr talman! I motionen 1255 till årets riksdag har jag dels begärt att få förslag till bekämpning av alkoholoch narkotikamissbruket inom kriminalvårdens anstalter, dels begärt att brottspåföljderna för narkotikaoch alkoholmissbrukare skall utredas. Justitieutskottet, som nu har behandlat den här motionen, är med undantag för de moderata ledamöterna enigt om att avslå den. Jag tycker, herr talman, det finns anledning att först notera att de i och för sig ofullständiga undersökningar som gjorts visar att narkotikamissbruket tyvärr fortsätter att öka. Så säger socialstyrelsen i sin bok Behandling av narkotikamissbrukare och menar dessutom att missbruket Nr 129 tenderar att gå allt längre ned i åldrarna samt att bruket tyvärr också Onsdagen den sprider sig från lättare narkotika till tyngre droger. Vidare säger man 27 november 1974 att missbruket också har spritt sig från storstadsområdena till andra kommuner, och det är ju något som många av oss haft kännedom om. Alkoholoch Även skolöverstyrelsen har gjort en undersökning som visar att nar — narkotikamissbrukotikamissbruket ökar bland skolungdomarna i årskurs 9. Av rikspo — ket inom kriminallisstyrelsens redovisning när det gäller polisingripanden mot illegal nar — vårdens anstalter, kotikahantering framgår också att problemen inom den sektorn fortsätter — m.m. att öka. Militärpsykologiska institutet, som regelbundet gör undersökningar bland värnpliktiga, redovisar att den ökade användningen av narkotika bland dem uppgår till ungefär 1 procent per år och att vid den senaste undersökningen ungefär 18 procent av de inskrivna har missbrukat narkotika. När det slutligen gäller narkotikamissbrukets omfattning inom kriminalvården, som det här betänkandet i huvudsak behandlar, framgår att missbruket hos intagna personer också successivt ökar. Det tyder på, menar jag, att man bör vara vaksam när det gäller dessa problem och försöka att så snabbt som möjligt komma fram till någon lösning. Inom kriminalvården räknar man nu med att ungefär 28 procent av de intagna på våra anstalter är narkotikamissbrukare. Det är inte obekant att på flera av dessa anstalter — t.ex. Kumla, Hall och Hinseberg — är kanske antalet missbrukare upp emot 70-80 procent av det totala antalet intagna. Jag fick häromdagen information om att de intagna narkotikamissbrukarna på Hinseberg tvångsinjicerar narkotika på nyintagna som inte är missbrukare för att så att säga alla skall vara i samma båt. Det visar att det här är ett problem som måste tas på allvar. Jag har i min motion föreslagit att vidgade möjligheter skapas att kontrollera förekomsten av narkotikamissbrukare inom våra anstalter. Jag har sagt att det bör ske genom urinkontroller, därför att det är det säkraste sättet att påvisa om missbruk verkligen förekommer. Utskottets majoritet har enligt min mening en egendomlig argumentering när man avvisar detta önskemål. Man säger att problemet när det gäller narkotikamissbruk till stor del hänger samman med att man för att verkligen hålla anstalterna fria från narkotika skulle tvinga de intagna till total avskärmning från yttervärlden och det skulle inte vara förenligt med den större öppenhet gentemot samhället i övrigt, som vi alla anser bör eftersträvas, i form av ökade möjligheter till permission, frigång och besök. Jag tror inte att utskottsmajoriteten riktigt har förstått vad syftet med den här motionen var. Jag menar att om man skulle acceptera en kemisk urinkontroll skulle man i samma utsträckning kunna lätta på de andra rigorösa säkerhetsbestämmelserna. Då hade man en kontrollmöjlighet som väl lät sig förenas med den större grad av öppenhet på anstalterna som jag också tycker är värdefull att genomföra i den utsträckning det är möjligt. Jag skulle vilja fråga om en sådan ordning 33 som vi för närvarande måste ha, nämligen att man underkastar vederbörande en inträngande undersökning av olika kroppshålor för att konstatera om narkotika förts in, är trevligare än en kemisk urinkontroll? Jag förstår alltså inte den negativa inställning som utskottsmajoriteten har till den här frågan. Det andra problemet jag tagit upp i motionen gäller huruvida brottsbalkens påföljdssystem för närvarande är tillräckligt för att kunna bemästra de problem som hänger samman med vården av kriminella narkotikamissbrukare. Jag har påstått att den vårdfilosofi som för närvarande råder inom stora områden av vårt land leder till en successiv urholkning av brottsbalkens påföljder. Utskottsmajoriteten avvisar detta och menar att brottsbalkens påföljdssystem ger möjlighet till ett nyanserat påföljdsval. Om t.ex. skyddstillsyn med behandlingsföreskrift inte fullföljs har man möjlighet att undanröja skyddstillsynen och ersätta den med annan påföljd. Det är bara detta, herr talman, att så sker faktiskt inte för närvarande. Jag skulle vilja tillåta mig att ge några exempel på hur det fungerar i praktiken för att man lättare skall förstå vad motionen syftar till i den här delen. Jag har exempel på att personer har varit inskrivna enligt lagen om sluten psykiatrisk vård inte mindre än 30 gånger på ett år, att behandlingstiden vid varje tillfälle har varit I å 2 dagar och att någon konvalescens över huvud taget inte varit aktuell. Jag har exempel på personer som har begått brott som i och för sig skulle förskylla fängelse på 5-6 år, men som i stället blivit omhändertagna enligt lagen om sluten psykiatrisk vård och där omhändertagandet bara ansetts behöva pågå en vecka varefter personen blivit utskriven. Jag vet att vissa läkare frågar narkotikamissbrukarna om de vill ha kryss eller volta. Kryss innebär skyddstillsyn med behandlingsföreskrift och volta innebär fängelse. De får själva välja vilket de vill och det är klart att de då väljer kryss, för de vet att det i praktiken egentligen inte blir fråga om någon påföljd alls. Det exempel som upprört mig mest hörde jag talas om häromdagen. Jag talade med den berörda flickans mamma. Hon berättade att hennes tös hade börjat missbruka narkotika när hon var 14 år. Det hade börjat på en popklubb i Gamla stan. Hon hade börjat med två preludintabletter och sedan var hon fast i missbruket. Hon är nu 24 år. Hon var under 18 månader intagen på Långbro sjukhus och hade under denna tid avvikit inte mindre än 37 gånger. Utanför detta sjukhus, liksom utanför många andra sådana här inrättningar, väntar langarna. De vet att patienterna kommer ut och att patienterna känner till att de finns där och kan tillhandahålla narkotika just utanför sjukhusets dörrar. Flickan dömdes till skyddstillsyn med behandlingsföreskrift för ett tag sedan. Föräldrarna visste inte var flickan var. De talade med skyddskonsulenten och skyddsassistenten för att få veta hur behandlingen fortskred — den behandling som domstolen hade ådömt. Ingen visste var hon fanns, varken skyddskonsulenten eller skyddsassistenten. Ingen ställde heller upp för att hjäl pa föräldrarna att ta reda på var deras dotter var någonstans. Detta var Nr 129 föräldrar som verkligen kände ansvar för sitt barn och ville hjälpa henne. Onsdagen den Först när föräldrarna hotade med JO-anmälan satte man i gång spaning — 27 november 1974 arna och inom tre dagar visste man var flickan fanns. Hon hittades i en knarkarkvart på Söder. Polisen tog hand om henne först. Men då = Alkoholoch ställde skyddsassistenten upp; hämtade henne hos polisen, gick till so — narkotikamissbrucialvården med henne, gav henne pengar för en vecka plus ett 50-kort — ket inom kriminaloch lämnade henne vind för våg igen. Föräldrarna har kämpat för att — vårdens anstalter, rädda sin dotter. Men skyddsassistenten och skyddskonsulenten har en = mm.m. dast sagt till flickan att det är föräldrarna som utgör hotet för henne. Du skall ha din frihet, du är vuxen och du skall göra vad du vill, i stället för att försöka informera henne om vad behandlingsföreskriften i praktiken innebär. Jag menar att ett system med en behandlingsföreskrift som inte får något reellt innehåll så vida inte någon hotar med JO eller polis är egendomligt. Jag tror faktiskt, herr talman, att vi politiker egentligen känner till detta. Jag tror att vi har kännedom om att det inte finns några råd och anvisningar som är värda namnet när det gäller hur socialarbetarna skall fungera. Jag tror också att politiker har klart för sig att det saknas en genomtänkt kontroll av hur dessa behandlingsföreskrifter i praktiken fungerar. Man skulle önska att politikerna drog konsekvenserna av detta och verkligen bestämde sig för att ge sin uppfattning till känna. I motionen för jag också fram tanken på att man skulle få ett mer genomtänkt vårdalternativ. Man kan säga att vi har ett i dag, men det fungerar inte. De erfarenheter som justitieutskottet fick på sin resa i Frankrike tycker jag är värda att fästa avseende vid. Där får en missbrukare som begått brott redan på förundersökningsstadiet välja om han vill underkasta sig åtal med fängelse som trolig påföljd eller vård. Om han väljer vården vet han att om han genomgått den avtalade behandlingstiden avskrivs ärendet och han slipper anteckning i kriminalregistret. Men om han inte fullföljer behandlingen så träder automatiskt det straffrättsliga förfarandet i tillämpning. Det tycker jag är en metod som verkligen är värd att undersökas. Vi vet att man har en sådan metod på många håll i USA. Vi vet att man även i Holland överväger en sådan anordning. Dessutom vet vi att socialstyrelsen faktiskt inte är främmande för tanken på ett vårdalternativ. Det är bara det att styrelsen i sitt remissyttrande till justitieutskottet råkat glömma att den själv varit inne på idén med ett vårdalternativ. Utskottsmajoriteten gör strängt taget ingenting annat än konstaterar att lagen i dag ger tillräckliga möjligheter. Man hänvisar dessutom, som så många gånger förr, till alla utredningar som sysslar med hithörande frågor. Herr talman! Den som har några år på nacken i riksdagsarbetet — jag skall inte säga att man blir full i skratt, frågan är alldeles för allvarlig för det — känner igen sig. När jag började med de här diskussionerna i kammaren var narkomanvårdskommittén aktuell. Den åberopades un 35 der flera år. Den kom med ett betänkande 1967 och ett 1969, men mig veterligt har dess förslag ännu inte lett till några konkreta åtgärder. Sedan fick vi under trycket av en ökad dramatik samarbetsorganet mot narkotikamissbruk. Det var den handlingskraftige statsrådet Lidbom som blev ordförande i det samarbetsorganet, men inte heller detta avsatte några konkreta resultat. Det enda var att vi i riksdagsdebatterna fick höra att nu har vi samarbetsorganet så varför skall vi taga ställning. Nu har man under en följd av år åberopat socialutredningen. Den har äntligen efter sju års mödor kommit med ett principbetänkande, som alltså inte leder till några konkreta förslag. Nu får vi veta att en socialbalk kan komma tidigast 1978 och innan dess skall vi för all del inte vidta några åtgärder. Därutöver har vi det brottsförebyggande rådets arbetsgrupp för narkotikafrågor som vi kan förlita oss på. Med kännedom om de riksdagsmän som sitter i brottsförebyggande rådet vill jag gärna säga, att man kan hysa en viss tilltro till att de skall uträtta något. Men det har tagit alldeles för lång tid och man har hänvisat till alldeles för många utredningar för att jag skall våga känna någon översvallande optimism när det gäller denna arbetsgrupps konkreta resultat. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag framhålla att det vore önskvärt att de riksdagsmän som är intresserade av dessa frågor — och många är det — och som har kännedom om de inte helt obetydliga missförhållanden som råder på narkotikaområdet, inte minst inom kriminalvården, kunde ta sig samman och uttala någon egen mening om vad som skall göras. Det känns inte tillfredsställande att riksdagen placerar sig offside i dessa frågor och hänvisar till utredningar. Jag skulle önska att riksdagsmännen kände ansvaret och försökte ta ställning till frågorna utan att vänta år efter år, decennium efter decennium, på att några mera konkreta åtgärder skall komma fram. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Låt mig först ställa mig litet undrande till fru Kristenssons anförande när det gäller utredningsförfarandet. Först kräver fru Kristensson två nya utredningar i denna fråga. Sedan talar hon klart och tydligt om att hon misstror allt vad utredningar heter. Jag efterlyser konsekvensen. Jag övergår så till ärendet. I motionen 1255 begär fru Kristensson en utredning om i motionen angivna förslag till bekämpning av alkoholoch narkotikamissbruket inom kriminalvårdens anstalter samt en utredning rörande brottspåföljderna för narkotikaoch alkoholmissbrukare. Motionen 151 av herr Bohman m.fl. kräver åtgärder mot narkotikabrottsligheten. Motionerna har varit föremål för remissbehandling. Motionen 1255 har som helhet behandlats av riksåklagaren, kriminalvårdsstyrelsen, brottsförebyggande rådet och socialstyrelsen. Yrkandet 2 har även varit föremål för remissbehandling av Kommunförbundet, Landstingsförbun det och socialutredningen. Alla dessa remissinstanser avstyrker motions Nr 129 yrkandena. Onsdagen den Kriminalvårdsstyrelsen menar för sin del att missbruk av alkohol på 27 november 1974 anstalterna förekommer endast undantagsvis. Narkotika, säger man däremot, är ett problem på vissa anstalter. Samtidigt pekar man på att de = Alkoholoch visitationspatruller som arbetar på dessa anstalter har åstadkommit att — narkotikamissbrubruket av tung narkotika nästan helt försvunnit. Även haschrökningen = ket inom kriminalhar minskat kraftigt. En utökning av nämnda patrullverksamhet kommer = vårdens anstalter, att ske.